Fru talman! Det sista först om att ta ut kompassriktningen: Man måste veta var man står och man måste veta vart man är på väg. Ja, jag är faktiskt ganska bra på att orientera, så jag vet hur man gör. I överförd betydelse skall jag inte påstå att jag är lika bra på att ta ut kompassriktningen i politiken, men jag är nog inte heller i det avseendet alldeles tappad bakom en vagn. Men det kan andra bedöma mycket bättre än jag själv. Vi har sagt - nu slår jag fast det en gång till - att den bedömning som vi gör är att det inte finns något eller i varje fall mycket litet utrymme för skattesänkningar år 2000. Däremot bör det från 2001 och framåt finnas utrymme för skattesänkningar, och då vill vi i första hand se vad som kan göras åt marginaleffekterna för inkomsttagare med låga inkomster och medelinkomster. Det handlar alltså om att sänka skatten på arbete. Sedan är vi beredda att diskutera hur detta skall genomföras. Jag noterade att någon företrädare för Moderaterna - jag tror att det var Carl Fredrik Graf - sade att det är grundavdraget som skall prioriteras. Det är en teknisk lösning, men det kanske finns andra lösningar. Jag är säker på - jag skall uttrycka mig mycket mjukt eftersom Carl Fredrik Graf inte har några reservationer till betänkandet - att moderata företrädare är beredda att diskutera olika, tekniska lösningar för att nå ett mål som vi kanske kan ha gemensamt. Vad vet jag? Vår ambition och vår prioritering är alltså den som jag nu har angett tre fyra gånger, med risk, fru talman, för att bli tjatig.
Fru talman! Jag har förstått ett par gånger under debatten att Arne Kjörnsberg och socialdemokraterna vill prioritera skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Det är en ambition och målsättning som även vi kristdemokrater ställer upp på. Det är med få undantag det enda förslag som vi har fått redogjort för här i kammaren under denna debatt. Det finns ju väldigt många andra områden som också måste bli föremål för reformer. Även på dessa områden skulle jag vilja veta var Arne Kjörnsberg och socialdemokraterna står och vad de har för ambitioner.
Fru talman! Jag har förstått att kristdemokraterna tycker att det finns en massa andra områden som också är viktiga. Ni skall ju sänka kapitalskatten och ta bort fastighetsskatten. Sedan vet jag inte hur det var med alkoholbeskattningen. Enligt de första pressuppgifterna skulle ni radikalt sänka skatten på alkohol. Men enligt de andra pressuppgifterna, som jag litar mer på, var detta fel. Ni skall sänka skatten på hushållsnära tjänster. Ni skall sänka skatten på allt som rör sig, höll jag på att säga. Helena Höij, det går inte om man skall följa Rolf Kenneryds, som jag tycker, så utmärkta råd i hans reservation, att man skall finansiera skattesänkningar för annars stiger räntorna, vilket leder till problem för företagen och till att ännu fler människor blir arbetslösa. Man måste prioritera. Med risk, fru talman, för att bli tjatig - jag skall försöka att inte upprepa det mer sedan - tycker vi att en skattesänkning på arbetsinkomster är det viktigaste. Vi vill se vad vi kan göra åt marginaleffekter för låg och medelinkomsttagare, och vi är beredda att diskutera olika lösningar. Men det vore oklokt och det vore att ta ut fel kompassriktning om jag stod här och sade att den skatten vill vi absolut inte sänka. För att bli överens med Per Rosengren, Marie Engström, Bo Lundgren och Mats Odell kanske det är någon skatt som vi måste sänka. Därför tycker jag att man skall vara lite försiktig, eller också får man sedan ta smäleken och bita huvudet av skam. Men ännu vill jag i alla fall inte göra det.

Fru talman! Först vill jag igen påpeka att jag tror att det finns några här i salen som skulle vilja vara med och påverka vårbudgeten. Det pågår ju förhandlingar om vårbudgeten, som kanske inte är obekant. Man får nog skilja på vårbudgeten och skattesamtalen, tycker jag i alla fall. Det är ju två skilda saker. Jag har full respekt för att man i vissa frågor skall komma fram till resultat först den 14 april. Det är en del av det politiska systemet. När det sedan gäller skatteväxling är en av de kritiska kommentarer som man brukar få höra att skattebasen försvinner. Arne Kjörnsberg sade: Bygg inte basen för välfärd på skatter på miljö. Då vill jag bara påpeka att både energianvändning och naturresursanvändning inte kommer att upphöra därför att man har miljörelaterade skatter. Vi vill ha en miljöbeskattning och dessutom en allmän energiskatt som kommer att utgöra en fiskal skatt och bidra till den gemensamma sektorn. Dessutom vill vi ha en mer miljörelaterad skatt som skall styra bort användningen av vissa ämnen. Delar av energibeskattningen och miljöbeskattningen är ju och kommer att vara fiskal, för vi kommer alltid att ha en energiförbrukning och en naturresursanvändning. Den kommer inte att upphöra, men den måste bli mer hållbar än vad den är i dag. Då är just skattepolitikens medel att använda beskattning, alltså en prissättning, av det som vi vill få bort den bästa metoden. Hur skulle vi annars göra? Att använda lagstiftning tror jag inte skulle vara en bra metod.
Fru talman! Nej, det vore nog inte bra att använda lagstiftning. Jag tror att man skall göra som Yvonne Ruwaida och vi alla här i större eller mindre omfattning har bestämt oss för, alltså att med skatter eller avgifter försöka att minska exempelvis miljöförstörande verksamhet. Det enda jag ville peka på, och det är egentligen mitt enda budskap i den frågan, är att basen arbete är 20 eller 30 gånger så stor som den bas som man vill växla till. Bara vi alla är uppmärksamma på detta, kan vi säkert, till nytta för medborgarna i vårt land och som gott föredöme för andra, bli mer pådrivande genom att göra som vi säger. Har man bara klart för sig skillnaden på skattebaserna, kan man säkert göra mycket. Det skall vi göra, och jag är säker på att vi kommer att göra det i mycket bred enighet i Sveriges riksdag.
Fru talman! Det är just de olika skattebaserna på arbete, miljö och kapital som vi tycker är lite grann i obalans, vilket är olyckligt. Skattebasen som utgör arbete är för stor. Det kanske också är därför som det är väldigt intressant att genomföra en skatteväxling samtidigt som man också genomför en skattesänkning på inkomst som kan finansieras inte bara genom en växling av energiskatter på grund av att skattebasen på arbete är större. Det är ungefär på det sättet som man har tänkt också i Tyskland, där man har genomfört större skattesänkningar på arbete än på miljö. Man har genomfört en skatteväxling. Dessutom har man riktade skattesänkningar till låg och medelinkomsttagare.

Fru talman! Jag förstår vad det är Yvonne Ruwaida säger. Jag tycker t.o.m. att man skall sträva åt det hållet. Det enda jag egentligen vill säga om detta är att om vi skall få utrymme för ordentliga skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare för att minska och på sikt, hoppas jag, kunna ta bort verkan av egenavgifterna i pensionssystemet, räcker det inte med skatteväxling. Då måste det vara en tillväxt som blir, hoppas jag, uthållig och ekologiskt riktig. Men inte heller det åstadkommer man på en kafferast, för det tar lite tid. Men man kan ju gå åt rätt håll. Jag talade i början av mitt anförande om den press som vi alla har från medierna, för vilka vi ställer upp mer eller mindre glatt. De kör ju oss framför sig därför att de skall ha så snabba besked. Mitt besked till dem är: Ni får faktiskt lugna er, för nu håller vi riksdagspartier på att tala om en förhoppningsvis bred skattereform. Det måste få ta tid. Dessutom finns inte, enligt vår bedömning, det ekonomiska utrymmet förrän år 2001. Då skall vi försöka att åstadkomma ett skattesystem som jag hoppas skall vara brett, hållbart, enkelt, och det skall inte öka klyftorna. Ett sådant skattesystem vill jag ha.

Fru talman! Det är väl kanske första gången som skattefrågor har betecknats som gulliga här i kammaren. Det var i alla fall en ny vokabulär. Det är många som har pratat om skattesamtalen och skattesamtalens syfte. Jag tänkte också börja med att kommentera skattesamtalen lite grann, i alla fall det som har sagts här om skattesamtalen. Jag tror att vi får se på skattesamtalen ur ett långsiktigt perspektiv. Om man tycker att det inte går tillräckligt fort eller om man inte tycker att man får sagt det man vill, vill jag uppmana alla som deltar att inte vara så blyga. Ni borgerliga ledamöter brukar ju inte vara så blyga i andra sammanhang när det gäller att tala om vad ni vill och vad ni tycker. Gör det! Tala om hur ni vill ha det! Jag håller med Rolf Kenneryd om att nästa gång skattesamtalsgruppen träffas kan det vara idé att ta upp just de här frågorna. Men sedan tycker jag också att det är viktigt att ha med sig när man går dit att samtalen kanske blir vad vi själva gör dem till. Att regeringen har bjudit in till samtalen är en sak, men det är ju inte regeringen som helt och hållet skall sätta dagordningen. Det ligger ju i varje partis intresse att faktiskt vara med och sätta dagordningen för skattesamtalen för att vi skall få upp de frågor som vi tycker är viktiga.

Men jag tror också att den här typen av frågor - allting är kanske inte så lätthanterlig materia - måste få ta sin tid. Jag tänkte använda mitt anförande till att ta upp några av de här frågeställningarna. För det första skulle jag vilja säga att det kanske inte finns några enkla samband mellan skatter och tillväxt. Ibland skulle man ju önska att man kunde nyansera debatten lite bättre. Man kan t.ex. fråga sig om det inte kan vara bra för tillväxten att de skattepengar som staten tar in används till infrastruktur, utbildning och forskning osv. Det är kanske mycket bättre för tillväxten än att de går till privat konsumtion. I Sverige har vi ju också en skattefinansierad välfärd. Jag tror att det också bidrar till den höga skattekvot som vi trots allt har jämfört med andra länder där man använder många olika privata alternativ. Sedan är det många här som har pratat om sänkta arbetsgivaravgifter som ett sätt att öka efterfrågan på arbetskraft. Jag tror att det kan vara viktigt att även föra in andra saker i den diskussionen. Vi i Vänstern har pratat om sjuklöneperioden och den påverkan som kostnaderna för sjuklönen har för de mindre företagen. Det är också en fråga som vi har lyft fram i skattesamtalen. Vi kommer att fortsätta att lyfta fram den frågan i skattesamtalen. Vi tror att det kanske kan vara bättre med en mer riktad insats i sådana här lägen för att kunna få ut fler människor på arbetsmarknaden. Det finns många bra argument att använda i den här frågan. När det sedan gäller inkomstskatten för låginkomsttagare är jag av den uppfattningen att det finns en samsyn hos alla partier i den frågan. Vi har fått presenterat för oss de marginaleffekter som skatter, bidrag och det avgiftssystem som vi har ger och vilken inverkan detta har på låginkomsttagare. Jag tror att det finns flera skäl till att sänka skatten just för låginkomsttagare när det finns statsfinansiellt utrymme för det. Detta är grupper som genom en ökad konsumtion också skulle kunna stimulera efterfrågan. Det är grupper som i dag finns i den fattigdomsfälla som de höga marginaleffekterna ger upphov till. Det är dessa grupper som faktiskt har drabbats värst på 90-talet av skattehöjningar, och då är det frågan om höjningarna av egenavgifterna. Vi har kritiserat egenavgifterna som konstruktion vid många tillfällen, och vi kommer att fortsätta att kritisera dem. Vi kommer att fortsätta att ta upp detta i skattesamtalen. Vi har lagt fram konkreta förslag om att man eventuellt skulle kunna växla detta mot statsskatt för att på något sätt jämna ut effekterna av finansieringen av det pensionssystem som egenavgifterna i dag syftar till. Jag tycker att detta är viktiga frågor. Vi kommer att fortsätta att lyfta fram dem. Till sist skulle jag vilja ta upp en fråga som också Yvonne Ruwaida var inne på. Den gäller unga välutbildade människor som flyttar utomlands. Det ses som ett problem. Personligen tycker jag nog att det är bra om många människor har möjlighet att flytta utomlands och vidga sina vyer och få idéer och erfarenheter. Jag tycker att det är lite synd att man många gånger tycker att detta är ett väldigt stort problem. Jag vill också lyfta fram en annan fråga i samband med detta. I Sverige har vi i dag väldigt många välutbildade människor med invandrarbakgrund. Jag har fått statistik som visar att många av de utomnordiska medborgarna i arbetsförmedlingarnas statistik har väldigt hög utbildning. En större del av de arbetslösa med eftergymnasial utbildning är just utomnordiska invandrare. Då kan man fråga sig varför vi inte har med denna resurs när vi pratar om att öka tillväxten. Sedan vill jag kommentera en annan fråga som regeringen har informerat om att den så småningom kommer att lägga ett förslag om. Den gäller skattelättnader för utländska experter. Vi har informerats om att det så småningom kommer att läggas fram ett förslag där det finns olika alternativ till hur inkomstskatten skulle kunna sänkas för dessa grupper. Man kommer att föreslå att vissa kostnadsersättningar görs skattefria. Det gäller t.ex. flyttkostnader till och från Sverige, det gäller egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och det tidigare bosättningslandet osv. Det skall eventuellt tillsättas en nämnd som skall avgöra vilka som kommer att omfattas av dessa regler. Jag kan förutspå vissa gränsdragningsproblem när det gäller de här avgörandena. Jag vill bara påpeka att vi i Vänsterpartiet är tveksamma till den här typen av förslag. Vi har tidigare sagt, och säger igen, att vi i stället vill se över möjligheterna att ge människor avdrag för de dubbla kostnader som ett utlandsarbete skulle kunna innebära. Fru talman! Jag avslutar med det. Vi har ingen reservation. Vi står bakom hemställan i betänkandet. Vi har ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet.

Fru talman! Folkpartiet hade inte möjlighet att delta vid justeringssammanträdet. Därför saknas i dag en rad folkpartireservationer i betänkandet. I stället för att här i kammaren yrka bifall till en lång rad olika motioner på detta område, nöjer jag mig med att yrka bifall till motion N332 yrkande 1 under mom. 1. Folkpartiet står trots detta givetvis bakom alla sina parti och kommittémotioner. Vid höstens genomgång av skattemotionerna i samband med budgetbehandlingen var Folkpartiets prioriteringar i skattefrågorna tydliga, vilket även framgår av våra reservationer. Skattesystemet måste vridas om i jobbskapande och tillväxtvänlig riktning. Följaktligen kommer Folkpartiet i brist på egna reservationer att avstå vid omröstningar där vi annars skulle ha haft egna reservationer. Omvärlden sätter stor press på vårt skattesystem i allmänhet och på inkomstskatterna i synnerhet. Globalisering, elektronisk handel och EMU är starka krafter som påverkar vårt skattesystem. Det är i dag lätt att undvika skatt för såväl företag som medborgare. I praktiken är det t.o.m. väldigt svårt för staten att göra någonting åt utflyttning av kapital, företagande och viss kvalificerad arbetskraft från vårt land. Den snabbt internationaliserade marknaden har helt enkelt satt delar av det svenska skatteuttaget ur spel. Mitt i den här verkligheten sitter vi i Sverige med ett skattesystem som i sin grund är tillskapat under en efterkrigstid då flödet av varor, kapital och arbetskraft utanför Sverige var väldigt begränsat. Det är således få skattebaser som klarar sig undan det s.k. utflyttningshotet, dvs. att medborgarna genom handling visar vad de anser om det samlade skattesystemet. I detta pressade läge blockeras tyvärr många goda förslag av olika former av samtalsterapi. Låt mig dock trots detta i väntan på att dessa samtal skall leda någonstans peka på några områden där jag tror att behovet av förändringar är som störst. Jag skulle vilja påstå att det mest akuta problemet vi har i Sverige just nu är att rädda och säkra kompetensen och kunskapsbasen i vårt land vad gäller både oss som enskilda medborgare och företag av olika storlekar. Bristen på kompetenta medarbetare är ofta det övervägande problemet för många små och stora företag i Sverige. Detta beror till stor del på skattesystemets utformning. Det gäller t.ex. den höga marginalskatten, främst symboliserad av ersättaren till den s.k. värnskatten som starkt bidrar till att utbildning inte lönar sig och att arbete inte heller lönar sig i samma omfattning. Detta innebär att fler välutbildade personer i dag verkar lämna Sverige än vad som tillkommer genom utflyttning. Jag delar Marie Engströms uppfattning att det är bra att människor rör sig över gränserna. Men detta kan ganska snart ta sig väldigt absurda effekter. Jag är, som Marie säger, tveksam, och jag har svårt att förstå hur socialdemokraterna tänker när man så gärna vill se skatterabatter för utländska experter men inte för svenska experter. Om fler länder i vår omgivning handlar på detta sätt blir effekten av det en gigantisk subventionering av någon sorts utbytesprogram för forskare. Alla svenska experter kan t.ex. åka till Kanada och arbeta skattefritt, och så kan ju alla kanadensare åka till Sverige och arbeta skattefritt. Jag gillar visserligen utbyte. Jag står mycket för internationalism. Men jag undrar varför det skall skattestimuleras i den omfattningen. Det här är självfallet, som Marie pekar på, ett stort problem. Men det handlar också om att skattesystemet skall uppmuntra till vidareutbildning under hela livet för att vi skall kunna ha många fler välutbildade människor i Sverige. Det käcka livslånga lärandet - som de flesta talar om, men som färre har några konkreta förslag till åtgärder för att främja - är något som jag tror på. Vi i Folkpartiet har föreslagit en satsning på kompetensutveckling av arbetskraften. Vi har föreslagit att man skall införa personliga kompetenskonton liknande en modell som ett större företag i försäkringsbranschen nyligen har genomfört. Det personliga kompetenssparandet skulle ge samma skattebehandling som pensionssparandet som man gör privat. Man skall ha rätt till ett skatteavdrag, och det skall också stödjas att arbetsgivaren sätter av pengar till denna kompetensutveckling. Då kan man under hela livet regelbundet förstärka och utveckla sin kompetens - en kompetens som är avgörande för Sveriges tillväxt i framtiden. Industrins utredningsinstitut har bekräftat att den svenska kunskapsindustrin i dag i allt större utsträckning väljer att förlägga produktionen utomlands. Det borde inte komma som en överraskning för någon. Problemen med arbetskraftens kompetensutveckling och andra delar av det stora komplexet kompetensförsörjning, eller vad man skall kalla det, har debatterats och utretts och samtalats om i åratal, men alldeles för lite har skett i praktiken. Som jag sade blir kompetensfaktorn för varje år alltmer avgörande för industrin och Sveriges framtida konkurrenskraft. Även för produkter som förefaller jämförelsevis enkla - som papper, stål, plåt eller möbler - avgörs affärsmöjligheterna helt av tillgången till kompetent och kunnig personal. Behovet av kompetenstillskott har även förts fram i de samtal som näringsministern har haft i sin tillväxtgrupp. Koncernchefen för IT-företaget Icon Medialab, Franco Fedeli, har ju tryckt mycket på detta. Men det kommer även förslag från arbetstagarorganisationer. Göran Johnsson i Metall har t.ex. sagt att vi måste stimulera regelbundna kompetenshöjningar över en längre tid. Då menar vi att den snabba och tekniska utvecklingen har gjort att vi nu måste satsa på detta med ett kompetenskonto, och vi måste göra det ganska snart. Om vi inte gör detta riskerar vi att se en allt snabbare föråldrad arbetskraft i vårt land. Detta bedöms vara ett stort hot mot Sveriges konkurrenskraft i framtiden. Här kan skattesystemet gripa in. Vi kan på motsvarande sätt som vi stimulerar pensionssparande stimulera för ett kompetenssparande. Det är vårt förslag.

Fru talman! Jag vill säga fem korta saker till Johan Pehrson. För det första: Johan Pehrson säger att globaliseringen påverkar skattesystemet i allmänheten och inkomstskatter i synnerhet. Om man tror det har man inte begripit någonting. Det som påverkas i synnerhet är kapitalbeskattningen. Kapitalets rörlighet över gränserna är tusen, tiotusen eller hundratusen gånger rörligare än vad arbetskraften är. För det andra: Johan Pehrson kallade de pågående skattesamtalen för samtalsterapi. En annan talare har tidigare i dag pratat om dem som kafferep. Jag föreslår att Johan Pehrson tar ett samtal med Folkpartiets representant i skattesamtalen, Karin Pilsäter - er ekonomisk-politiska talesman. Fråga henne om det är samtalsterapi vi bedriver. För det tredje: Johan Pehrson säger att höga marginalskatter leder till att utbildning inte lönar sig. Vi genomförde den stora skattereformen 1991 tillsammans. Då var vi överens om att varje inkomstgrupp skulle betala sina egna skattesänkningar. Nu visar det sig att det man brukar kalla den översta decilen, den tiondel som tjänar mest, inte betalar sina egna skattesänkningar. Därav det extra steget i skatteskalan. För det fjärde: Jag tycker inte att papper, stål och möbler är relativt enkla produkter som Johan Pehrson tycker. För det femte, vad gäller kompetenskonton: Låt oss först se vad arbetsmarknadens parter kan göra. Jag tycker att det bättre hör hemma där än i riksdagen och mer lagstiftning.
Fru talman! Ja, jag ger gärna Arne Kjörnsberg rätt i att kapital faktiskt är ännu mer lättrörligt. Men jag syftar på andra skattebaser som t.ex. matförsäljning, dvs. konsumtion, och på fastigheter, som definitivt inte flyttar från detta land. Men många välutbildade med höga skatter kan göra det. Men jag ger Arne Kjörnsberg rätt: Kapital är ännu mer lättrörligt, och det borde socialdemokraterna dessutom tänka väldigt mycket på. Jag sade samtalsterapi för att provocera lite. Självfallet är samtal jätteviktigt, och vi har inte hållit på särskilt länge. Men det finns ju något som heter att begrava i utredningar, ett begrepp som kom till innan jag kom till riskdagen men medan Arne var här. Dra i långbänk är inte helt obekant. Så till det här med marginaleffekter. Vi hade en skattereform som var bra. Det tyckte Arne då, och det tyckte jag då. Alla andra var i stort sett emot den, men vi var för den och det var bra. I dag vill nästan alla gå tillbaka till den, och det är ju fantastiskt. Jag tycker att ett viktigt mål för samtalen kunde vara att vi återgår till den gamla uppgörelsen som jag och Arne tyckte var bra. Jag uttryckte mig slarvigt. Tidigare var papper, stål och möbler kanske enkel produktion. I dag är det mycket riktigt högkvalitativ produktion med stort tekniskt och kunskapskrävande innehåll. Jag var nyligen på ett möbelföretag i Fjugesta. Det ligger i Örebro län. Man kan inte rekrytera personal till träindustrin. Man gör designprisade möbler som säljer jättebra. Men man kan inte utvidga, man får inte tag i personal. Varför? Jo, för att det är svårt att få människor att motivera sig till att vidareutbilda sig på detta område. Man har svårt att rekrytera kompetent personal. Kompetenskonton: Ja, vi kan vänta ett litet tag till, Arne Kjörnsberg, för att se om detta löses mellan arbetsmarknadens parter. Annars tycker jag att det vore bra att se till att få ett system med kompetenskonton motsvarande det som vi har för privat pensionssparande. Det är också bra att se över förhållandena för sin egen egendom. Vi måste vara överens om att det är ett strategiskt mål att klara kompetensen i framtiden.
Fru talman! Jag nådde mitt syfte att få Johan Pehrson att lugna ned sig lite grann. Därmed är jag nöjd, men jag begärde replik en gång till för att tacka den vänliga person som på min bänk har lagt fram blanketten N6. Jag misstänker starkt att det är skatteutskottets kanslichef som har gjort det. Jag har tänkt gå till Carl Erik Hedlund och Per Rosengren för att få lära mig att fylla i den blanketten.
Fru talman! Bra! Då kan jag delta i den utbildningen. Jag kan inte förstå varför de som driver frisersalong, korvkiosk e.d. skall behöva uppge om de äger skog eller inte, men det kan kanske Per Rosengren svara på.

Fru talman! Jag anmälde mig på talarlistan för att få kommentera skatteutskottets ordförandes anförande. Jag har svårt att låta bli att göra det. Arne Kjörnsberg uppehöll sig länge vid skattesamtalen. Det är minst sagt så att Arne Kjörnsberg visar en viss kärlek till de just nu pågående samtalen, som om det i sig är viktigt att processen är långsam och tar tid. Man får gärna dra ut lite grann på den. Det är möjligt att man just som skatteutskottets ordförande kan tycka att den fokuseringen är intressant. Han understryker att det absolut inte är någon brådska i sammanhanget utan att vi skall ta i anspråk all tid som behövs. Arne Kjörnsberg konstaterar att det finns mycken kunskap i de motioner som vi just nu behandlar. Det är intressant att höra att Kjörnsberg tycker det, men han kan gärna ta till sig lite grann av den kunskapen. Läs gärna motionerna en gång till! Det gick kanske lite för snabbt att avslå samtliga motioner i detta sammanhang. Kristdemokraterna vill sänka de sysselsättningskvävande skatterna. Det är därför enligt vår uppfattning väldigt bråttom att komma till skott. Vi vill ha fler människor i arbete. Detta är tydligen inte bråttom för socialdemokraterna. Det förvånar mig lite grann, för det är faktiskt det som det handlar om. Yvonne Ruwaida sade att man från hennes håll tycker att skattebasen arbete kanske är för stor. Det är precis rena motsatsen mot vad kristdemokraterna tycker. Vi tycker att den bör bli ännu större. Det handlar då nämligen om hur många som arbetar och hur många som inte arbetar. Kan vi öka den skattebasen, behöver vi inte ta ut lika mycket skatt av var och en. Vi blir då många fler som betalar skatt, och så vill vi se att det blir. Av sysselsättningsskäl känner vi alltså en stor otålighet inför regeringens sätt att bedriva skattesamtalen. Vi ogillar långbänken. Regeringen skall regera. Det sades från vänsterhåll att var och en som kommer till skattesamtalen har ett ansvar, och det är självfallet riktigt, men vi förväntar oss att regeringen skall regera och att initiativen kommer från det hållet. ja visst, det säger vi också från kristdemokratiskt håll. Vi har ett jättebra förslag, och vi kan modifiera det, om också regeringen ställer sig bakom det. Problemet är sannolikt inte att finna en majoritet här i riksdagen. En sådan finns redan för de här skattesänkningsförslagen för låg och medelinkomsttagare. Problemet är förmodligen i stället de stödpartier som regeringen har. Kom igen till riksdagen, så skall vi ställa oss bakom sänkningar av skatterna på låg och medelinkomsttagarna!

Fru talman! Det lät på Holger Gustafsson som om vi skulle vilja motverka att fler människor får jobb. Så är det absolut inte. Jag talade om balansen mellan skattebaserna arbete, miljö och kapital. Vad jag ville påpeka var att skattebasen miljö minskat i Västeuropa under de senaste 20 åren medan skattebasen arbete har ökat. Även skattebasen kapital har minskat. Vi tycker att detta är en olycklig utveckling. Jag sätter inte detta i relation till att färre människor skall jobba, utan skattebasen arbete har faktiskt ökat därför att vi fått en ökad beskattning på arbete under de senaste 20 åren i hela Västeuropa. Vi anser att det är en olycklig utveckling. Holger Gustafsson missförstod eller misstolkade det som jag sade i det sammanhanget.
Fru talman! Jag har knappast några kommentarer till det. För mig är skattebasen den grupp som man debiterar ut skatten på. Vi vill inte att den skall minska. Den skall bli större.

Fru talman! Nej, Holger Gustafsson, jag känner inte någon kärlek till pågående skattesamtal. Kärlek reserverar jag för mycket viktigare och mer näraliggande frågor än skattesamtal. Däremot hyser jag en stor respekt för en inbjudan till riksdagens partier som accepterats av Bo Lundgren, Mats Odell, Karin Pilsäter, Per Rosengren, Yvonne Ruwaida och Rolf Kenneryd. I varje fall tycker vi att man skall ha stor respekt för detta. Vi menar allvar med samtalen, och då skall vi arbeta målmedvetet och inte hafsa i väg. Jag tror att jag kan påstå att hafsverk alltid blir dåliga. Om sedan Holger Gustafssons utsträckta hand hade samband med sänkt skatt på hushållsnära tjänster, springer i varje fall inte jag benen av mig för den.
Fru talman! Det är bra med respekt för dem som sitter i förhandlingar med regeringen. Jag tycker att man skall ha det, men jag tycker att man kanske skulle ha en aning mera respekt för alla dem som just nu går utan arbete och som kanske på grund av sänkta skatter skulle kunna få sysselsättning lite snabbare. Jag tycker att det skulle väga lite tyngre i vågskålen. När det gällde förslaget till sänkta skatter för lågoch medelinkomsttagare var det inte hushållsnära tjänster som jag tänkte på. Vi har ett förslag till en radikal höjning av grundavdraget. Det har en god effekt, som vi kan diskutera tillsammans.
Fru talman! Jag tycker att Holger Gustafsson nu gick över en gräns. Jag tillåter mig därför att påminna om de år när statsskulden fördubblades, arbetslösheten trefaldigades och budgetunderskottet fyrfaldigades. Det var då som Holger Gustafssons parti tillhörde majoriteten här. Det är detta som ni nu skryter med. Vi har där ett problem som är avgörande för att hjulen inte snurrar fortare. Om Holger Gustafsson bara antyder att det parti som jag representerar inte vill göra allt för att få ned arbetslösheten, som är vårt nationellt absolut största problem, blir jag sorgsen.
Fru talman! Alla vet att kampen för att rätta till budgetunderskottet i början av 90-talet hade sin grund i 70 och 80-talen, när vi hade en blandning av regeringar. Kristdemokraterna var inte med, men vi avsäger oss inte vår skuld i det sammanhanget. Det är fråga om en skuld som delas av flera. Men låt inte detta få skymma det som vi behöver göra för framtiden. Låt oss i stället ta gemensamma tag för de åtgärder som behöver vidtas. Ingen har kritiserat regeringen för att den har skapat budgetbalans, men låt oss nu gå vidare med sådana saker som är viktiga. Vi kanske kan enas om skattesänkningar för att åstadkomma nya jobb.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 12 behandlas ett antal motioner som handlar om mervärdesskatten. Moderaterna har reservationer på ett antal områden, men jag tänker här bara beröra ett par av dessa. Först och främst kan man konstatera att Sverige är ett högskatteland. Vi har ett skattesystem som är kontraproduktivt, dvs. vi har en utveckling i landet som innebär att vår välfärd utvecklas sämre än i andra länder. Vi ligger i Västeuropas bottenliga när det gäller BNP per capita. Människor kan inte leva på sin lön, och företagen tvekar att anställa på grund av bl.a. det höga skattetrycket. Nivån på det svenska skattetrycket är nu 54 % av BNP, medan snittet i OECD ligger under 40 %. Även när det gäller momsen ligger vi högst. Sverige har tillsammans med Danmark Europas högsta moms med 25 % som grundskattesats. Det höga skattetrycket, som medför ett speciellt hårt skattetryck på arbete, gör att företag som verkar i arbetsintensiva branscher, t.ex. hotell och restaurang samt service, har speciellt svårt att få tillräcklig lönsamhet. Samtidigt som bl.a. dessa servicenäringar har svårt att hålla konkurrenskraftiga priser skulle många hushåll efterfråga dessa tjänster om de bara hade råd. Det är alltså inte brist på arbetsuppgifter som är orsak till den höga arbetslösheten. Det är i stället bristen på konkurrenskraftiga priser på de tjänster vi skulle kunna köpa för att få mer fritid och annat. Den privata tjänstesektorn spelar en allt större roll för sysselsättningen. Det visar sig att de länder som haft en god tillväxt av den privata tjänstesektorn också haft en positiv utveckling av den totala sysselsättningen. Under 90-talet ökade den totala sysselsättningen kraftigt i USA, Nederländerna och Irland, medan den i Sverige, Tyskland och Danmark minskade. Och här är Sverige det enda land som uppvisar en minskad sysselsättning i den privata tjänstesektorn under samma period. Danmark och Sverige är de enda länder med en privat tjänstesektor som svarar för mindre än 40 % av den totala sysselsättningen. En expansiv privat tjänstesektor är också en viktig förutsättning för att åstadkomma en ökad specialisering i ekonomin och därmed ökat välstånd. Servicebranschen inrymmer en stor och outvecklad affärspotential i Sverige och det gäller att både skattesystemet och övrig infrastruktur går i takt med omvärlden. Företagen kan inte med det höga skattetryck vi har anställa folk för att utföra tjänster till rimliga priser. Det är den höga kostnaden för att köpa service som är ett av de största hindren. Momsen är här en del av orsaken till den höga kostnaden. Hotell och restaurangbranschen är exempel på en mycket arbetsintensiv bransch och har också stor betydelse för turistnäringen. Momsen på de serveringstjänster som restaurangerna debiterar sina kunder uppgår till 25 %. Köper samma kund maten i en livsmedelsbutik debiteras hon bara 12 %. Detta innebär att restaurangernas relativa konkurrenskraft minskar kraftigt. Detta är ett större problem i Sverige än på de flesta andra håll på grund av den höga nivån på den normala momsen, som är 25 %. Den stora skillnaden mellan restaurangmomsen på 25 % och matmomsen på 12 % skapar också en mängd praktiska och administrativa problem. Så måste t.ex. restauranger med mat för avhämtning ta ut en lägre skatt för denna del av verksamheten, men måste ta ut full moms om samma mat äts i lokalen. Den uppdelade momsen på hotell för logi och frukost skapar också problem. Frågan är om frukosten är en del av en övernattning eller om den skall beskattas separat. Denna fråga prövas just nu rättsligt. Det blir med nuvarande regler många svåra gränsdragningsfall och det skapar gråzoner. Restaurangnäringen har hög personaltäthet och möjlighet att sysselsätta betydligt fler än i dag med bättre konkurrensförutsättningar. Förutom att de höga kostnaderna drabbar hushåll som inte har råd att köpa restaurangtjänster i den utsträckning de skulle ha behov av drabbar det turistnäringen eftersom en stor del av denna består av restaurangtjänster. Turistnäringen är en viktig bransch som har många möjligheter till tillväxt. Men den är också som skattebas en synnerligen rörlig sådan, dvs. det är lätt att turismen så att säga går till andra länder. Över huvud taget är skattetrycket för hårt i Sverige rent allmänt sett och i synnerhet på arbete. I avvaktan på en generellt lägre skattenivå bör regeringen se över arbetsintensiva branscher som restaurangnäringen. Reglerna inom EU har hitintills lagt hinder i vägen för att sänka restaurangmomsen, men nu pågår det emellertid ett arbete inom EU som syftar till att eventuellt göra det möjligt att sänka skatten på arbetsintensiva tjänster. EU-kommissionen lade för en kort tid sedan fram ett förslag i denna riktning och den 15 mars skall förslaget behandlas av EU:s finansministrar. Om detta förslag går igenom borde det öppna möjligheter för Sverige att genomföra en sänkning av momsen inom arbetsintensiva branscher, dit bl.a. restauranger hör. Vi förutsätter därför att regeringen i dessa och andra sammanhang arbetar för att påverka reglerna inom EU så att det blir möjligt att förbättra konkurrensvillkoren för dessa branscher. Då går jag över till ett annat område. Det jag tänker beröra är de straffavgifter som drabbar företagare om de inte redovisar momsen rätt. Skattetillägg påförs vid fel i momsredovisningen, även i de fall där staten inte förlorat några pengar eller förlusten varit försumbar. Detta är mycket stötande och strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Detta system sänder helt fel signaler till företagen och då speciellt de små, vars tillgång på skatteexpertis är begränsad. Skattetilläggen bör därför slopas helt i dessa fall. Ett beslut med denna innebörd bör kunna fattas utan att invänta resultatet av den sent omsider tillsatta utredningen, vars syfte är att se över skattetilläggsinstitutet. Åtgärder för att gagna företagsklimatet brådskar. Att direkt ta bort skattetillägg för denna typ av fel kunde vara en utmärkt signal till alla dem som tycker att företagsklimatet bör förbättras. Ett tredje område som jag vill beröra gäller tidpunkten för inbetalning av moms. En åtgärd i syfte att visa på förståelse för företagens villkor vore att ändra tidpunkten för inbetalning av moms. Vi har tidigare behandlat denna fråga, bl.a. vid höstens budgetdebatt. Principen för inbetalning av moms bör vara att man inte har ett system som innebär att företagen måste betala in moms till staten innan de själva fått betalt för sina fakturor. Vi anser att problemet bäst löses genom att alla företag, inte bara de mindre, skall få betala in skatten den 12:e i andra månaden efter uppbördsmånaden. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bara bifall till Moderaternas reservation 1 under mom. 1, men jag står naturligtvis bakom samtliga av våra reservationer.

Fru talman! Först av allt vill jag meddela att Kristdemokraterna ställer sig bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men jag kommer att välja att endast yrka bifall till reservation nr 8 i mom. 10 Skatteutskottets betänkande nr 12 inbjuder läsaren till många funderingar. Det är inte blygsamma önskemål om man sammanslår alla förslag till ett gemensamt och samtidigt får uppdraget att finansiera det hela. Visst vore det önskvärt med lägre skattekvoter över hela linjen, men varifrån skall vi ta in kostnaderna och finansiera detta? Ja, kanske någon säger, det spelar ingen roll, bara det inte drabbar mig. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. Jag anser emellertid att det vore smakfullt om regeringen tar till sig ett och annat av den debatt vi håller i dag. Jag skulle vilja lyfta fram några kristdemokratiska värderingar som borde kunna lyfta debatten till ett högre och mer realistiskt plan med hänsyn till skattebetalarna. Det är något förvånande att vi accepterar en beskattning på entréer till djurparker med 25 % medan entrén för att se djuren som förevisas på cirkus endast skall beläggas med 6 % i skatt. Det borde vara ett rättvisekrav att nöjesparker och djurparker belastades med samma skattesatser. Jag förstår inte hur vi skall kunna motivera denna skillnad. Det är märkligt att ideella föreningar inte skulle kunna få bedriva en verksamhet med second handförsäljning. Många ideella insatser görs dagligen i dessa små butiker. Syftet med många personers engagemang är att gynna den egna verksamheten och som en följd därav låta marknaden få del av begagnade varor. Fru talman! Jag skulle vilja lyfta fram just de ideella föreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan beskattning av försäljningen. Det är naturligt att staten låter en vara bli beskattad i den händelse som är vanligast, dvs. att den säljs för att ge ekonomisk vinning åt försäljaren. Men dessa ideella butiker bedriver en verksamhet som snarare har hjälpande som målsättning än ekonomisk vinning. Det har inte varit tanken att man skulle erhålla ekonomiska fördelar genom dessa second hand-butiker, och därför borde inte heller staten utkräva någon moms från dem. Arbetet går oftast till så att ideellt arbetande människor avsätter både tid och kraft till förmån för sin förening eller annat ideellt ändamål. Det kan vara hjälp för människor i u-länder eller andra behjärtansvärda ändamål. Kristdemokraterna anser det vara fel att beskatta ideella föreningar som har till syfte att dels hjälpa människor med ekonomiska behov i vårt samhälle, dels hjälpa människor i andra länder med ekonomisk misär. Vi borde kunna låta ett eventuellt överskott gå till välgörande ändamål. Därför borde staten också göra det möjligt för dessa föreningar att hjälpa behövande i deras misär. Den förening som inte är observant kan drabbas oerhört hårt, göra en felbedömning i dylika fall och därefter drabbas av höga skatter. Det borde därför klart framgå att en ideell förening som inte har vinstsyfte skall kunna bedriva en verksamhet som är momsbefriad. Arrangörer av t.ex. biståndsverksamhet skall inte behöva leva i osäkerhet om huruvida deras vinst från affärsverksamheten skall komma att beskattas eller ej. Det borde vara en självklarhet att denna verksamhet skall vara föremål för skattefrihet. Kristdemokraterna vill värna om de många svenska ideella organisationer som lägger ned stor möda och många timmar på att både samla in och därefter sälja vidare varor med enda syfte att hjälpa både köparen och dem som får del av verksamhetens resultat. De som ställer upp i dessa butiker på helt ideell bas, alltså utan någon som helst förtjänst - jag tror att det är nästan alla - borde också få uppleva att deras personliga insats kom de behövande till del. Därför borde det vara en självklarhet att staten inte beskattar deras insatser och verksamheten med momsuttag. Kristdemokraterna vill härmed, fru talman, lyfta fram alla dessa människor som utför ett osjälviskt arbete till förmån för många behövande och väntande människor här i vårt land och inte minst i våra uländer världen runt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Fru talman! Jag vill bara kommentera en sak som moderaterna har haft svårt att ange finansieringskällor för våra önskemål om skattesänkningar. Det är helt felaktigt. Den största finansieringskällan för vårt önskemål om lägre skattetryck är att sysselsättningen kommer att öka. Vi får en minskad arbetslöshet. Det är ju den som är den stora kostnaden. Men detta kan man se som en dynamisk effekt. För att vara på den riktigt säkra sidan har vi dessutom i höstas i budgetpropositionen angivit en rad besparingsområden som vi vill ta pengar från för att göra det möjligt att sänka skattetrycket totalt sett. Det vi förespråkar är ett totalt sänkt skattetryck. Vi vill inte sänka skatten på vissa områden och höja den på andra. Vi vill sänka skatterna och spara på utgifterna. Det är vår utgångspunkt och våra prioriteringar.

Fru talman! Jag vill bara poängtera ytterligare en gång att jag tror att de dynamiska effekterna kommer att göra att våra skattesänkningsförslag kommer att bli mycket mer positiva än man först tror. Men jag sade också att det inte är genom de dynamiska effekterna som vi räknar hem pengarna. Vi har rena besparingsförslag som vi angav i höstas. Bl.a. vill vi minska stödet till företagen. Vi vill ha mer effektiva AMS-åtgärder. Detta är bara två av många områden där vi har angett en ren finansiering för våra skatteförslag.

Fru talman! Det var glädjande att förnimma ljuset i tunneln om en förändring av skattebördan. Kan vi ta det som intäkt för att vi efter skatteöverläggningarna också skall få uppleva en lättare börda för människor som känner sig väldigt tyngda av arbetsbelastning och dessutom av den skattebelastning som råder för tillfället. Jag tänker i synnerhet på de ideella föreningar som jag nämnde i mitt anförande.

Fru talman! Då var det dags att diskutera frågan om mervärdesskatten och de motioner från allmänna motionstiden som behandlar den frågan. Det är Vänsterpartiets uppfattning att bl.a. en sänkning av momsen på restaurangnäringen skulle vara positiv för sysselsättningen och utvecklingen inom den branschen. Reglerna i sjätte mervärdesskattedirektivet tillåter inte Sverige att sänka skatten. Därför är det intressant att i dag lyssna på Moderaterna - detta hycklande parti. Man berättar halva sanningen och döljer resten. Det skulle ha kunnat vara möjligt att i dag sänka momsen på restaurangtjänster till 12 eller 6 %. Men den chansen försatte Moderaterna i förhandlingarna vid EU-inträdet. Länder som 1991 hade differentierad moms, dvs. sänkt moms, på restaurangnäringen kunde förhandla sig till detta. Sverige kunde i sina ansökningsförhandlingar faktiskt ha förhandlat sig fram till detta. Moderaterna styrde dessa förhandlingar och sade inte flaska. Det är betecknande. Sedan står Moderaterna i kammaren i dag och hycklar om denna bransch. Varför gjorde ni ingenting åt frågan? Ni hade alla möjligheter i världen att förhandla. Flera andra länder hade förhandlat, dvs. länder som 1991 hade sänkt moms på restaurangnäringen. Det hade Sverige 1991. Varför gjorde ni ingenting? Varför står ni här och spelar dragspel i dag? Det är botten att i den politiska debatten inte hålla sig till sanningen, dvs. döljer hälften av informationen i ärendet. Det är jättedåligt. I nästa skede säger man att EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som innebär att sänka momsen på vissa tjänster. Visst! Men Catharina Hagen vet precis likaväl som jag att där räknas inte restaurangtjänsterna upp. Där räknas upp frisörer, cykel och bilreparationer och den typen av tjänster. De andra är exkluderade. Det vet Catharina Hagen och Moderaterna. Men hon står här framme och låtsas som om det regnar. Man skall hålla sig till de faktum som finns när man debatterar i kammaren. Det är inte värdigt att hyckla här. Det finns en del andra frågor som är intressanta. Ulla Wester tog upp en av dem, bl.a. i reservation 3 om momsbefrielse av teater, cirkus osv. Men om det skulle införas skulle dessa instanser behöva höja sina priser. När moms infördes på biobiljetter för ett antal år sedan, minskade kostnaderna för biografägarna. De kunde göra avdrag för ingående moms, vilket de inte kunde göra innan. En momsbefrielse på detta område skulle öka biljettpriserna. Är det vad ni reservanter vill, eller har ni inte tänkt steget fullt ut? Prata med biografnäringen. Varför motsatte man sig inte införandet av 6-procentig moms på biobiljetterna? Jo, för att man såg att avdragsrätten var värd så mycket att man fick minskade kostnader och därför kunde hålla ned priserna. Förse er själva med fakta innan ni reserverar er i de olika betänkandena. Jag kan hysa en viss sympati för frågan om ideella föreningar. Samtidigt är konkurrenssituationen oerhört viktig. Ulla Wester var också inne på den frågan. Jag tror inte heller att näringsidkare som driver handel med second hand-varor skulle tycka att det var särskilt roligt att en konkurrent befrias från moms så att konkurrenten kan hålla lägre priser. Är det det man vill? Jag tror inte att man har tänkt igenom situationen. Sedan kommer vi till frågan om reglerna för momsinbetalningar. Det var Vänsterpartiet som fick igenom en kompromiss i första skedet. Mindre företag med en omsättning lägre än 40 miljoner undantogs. Vi arbetade konstruktivt, och vi hade uppfattningen att situationen måste lösas för de mindre företagen. Därefter kom skattekontot, och i dag är problemet i stort sett borta. Så sent som i september under valrörelsen hörde jag representanter för både Kristdemokrater och Folkpartiet säga att den förtida momsinbetalningen skall upphöra. Den existerar inte längre. Det finns inte ett enda företag som betalar in moms i förtid i dag. De stora företagen har fram till den 26 i månaden på sig. De ser till att faktureringen sker på ett sådant sätt att de aldrig betalar ett öre i förtid. Nu vill man förlänga denna period fram till den 12. Det skulle orsaka en hel del problem för skattekontot. Det får inte dessa effekter. I reservation 10 framgår att den tidigarelagda redovisnings och betalningstidpunkten avseende moms för företag med en omsättning över 40 miljoner kronor försämrar dessa företags likviditet och försvårar för dem att satsa på nya investeringar och - inte minst Lite sans och måtta i debatten! Visst, det blir ett visst försvårande, men det medför inte några kostnader. Ni vill förlänga perioden 16 dagar till. Jag tror inte att de stora företag som denna fråga berör inte anställer folk av denna anledning. Det förhindrar inte nyanställningar. Med förlov sagt får det finnas lite proportioner i debatten. Det finns en reservation som jag har viss sympati för. Det skall nog också sägas. Det gäller skattetillägget för periodiseringsfel. Det är en ganska olycklig situation, i synnerhet om man råkar betala in momsen för maj månad i stället för februari. Det är lite olyckligt att ta ut skattetillägg för ett sådant periodiseringsfel. Men här måste man vara noggrann med vad periodiseringsfel innebär. Ordet måste definieras. Därför är det viktigt att definiera de regler - som förhoppningsvis kommer på området - på ett sådant sätt att om periodiseringsfel upptäcks vid en revision två tre månader senare kan det tas ut skattetillägg. För redan åtgärdade periodiseringsfel bör det inte tas ut några skattetillägg. Vi arbetar för att en sådan förändring skall komma till stånd. Det finns en hel del att göra. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag står inte här och hycklar, Per Rosengren. Jag döljer inte medvetet någon information. Jag låtsas inte heller som om det regnar. Per Rosengren säger att vi skall ha sans och måtta i debatten. Det kunde gälla honom också. I sakfrågan anser jag följande. Man skall kunna arbeta för t.ex. sänkt skatt på arbete i framtiden, även om vi i en viss förhandlingssituation inte drev frågan. Förhållandena i omvärlden ändras. Det kan inte ligga oss till last för all framtid att vi inte förhandlade fram en lägre momssats på restaurangnäringen. Vi är överens om att vi vill arbeta för lägre skatt framför allt inom arbetsintensiva branscher. Det skall vi kunna göra utan att bli ifrågasatta i våra ärliga intentioner. Jag noterar att Per Rosengren tycker att det är positivt för sysselsättningen med sänkt skatt. Det är bra att vi har fått klart för oss att Per Rosengren är överens med oss om den saken. Sysselsättningen påverkas ju av skattesituationen. Det har vi ansett länge inom Till sist är jag tacksam för att Per Rosengren i alla fall har en viss förståelse för vår uppfattning när det gäller skattetilläggen. Det noterar jag med tillfredsställelse.
Fru talman! Här diskuterar vi mervärdesskatten, och Catharina Hagen använde två tredjedelar av sitt anförande till att tala om restaurangnäringen och momsen på denna. Jag säger bara att ni hade chansen att se till att vi fick sänkt moms. Vi har drivit kravet på sänkt moms på restaurangnäringen en längre tid. Vi menar att vi kanske skulle kunna gå fram och testa EU i det här sammanhanget, t.o.m. sträcka ut det som EU-kommissionen nu arbetar med. Vi har också kämpat för att Sverige aktivt skall agera för EU-kommissionens förslag om treåriga försök med sänkt moms på diverse tjänster. Vi har aktivt arbetat för sådana förändringar. Det intressanta är att Catharina Hagen nu står här och pratar om restaurangnäringen. Jag diskuterar bara momsen, inte skatten på arbete, därför att det här är ett momsbetänkande. Men Catharina Hagen nämner inte ett ord om att det är ni som har orsakat det här, att vi inte har den möjligheten. Om ni hade agerat på ett vettigt sätt hade vi haft den möjligheten. Men ni var usla förhandlare inför EU-inträdet. Jag kallar det hyckleri när man står här i kammaren och döljer sanningen att man själv är orsaken till det som man kritiserar. Jag tycker att man skall berätta hela sanningen här i kammaren och inte anklaga andra när man själv är orsaken till problemet.
Fru talman! Jag vill bara säga till Per Rosengren att det är väldigt svårt för mig att här i dag säga i detalj vad som var givande och tagande när det gällde förhandlingarna inför EU-inträdet. Det är möjligt att vi var dåliga förhandlare, men det behöver inte betyda att vi i fortsättningen aldrig kan arbeta för den här frågan i framtiden på det sätt som jag har angivit. Det är möjligt att vi var dåliga förhandlare, man jag står inte och hycklar och säger att vi har varit bra förhandlare. Jag vill komma ifrån detta att vi skulle stå och hyckla, därför att det gör vi inte. Vi vill arbeta för en viktig sak, nämligen sänka skatten på arbete. Moms är en sorts arbetsskatt, och i dag har vi talat om bl.a. moms på restaurangtjänster. Det var det jag ville få fram.
Fru talman! Ja, vi betalar en väldigt hög moms på restaurangtjänster, men det skulle ha kunnat vara annorlunda. Jag menar att man skall berätta hela sanningen, nämligen att det är ert fel att situationen är som den är. Det är det jag har sagt hela tiden. Det skall ni också stå för och säga. Vi har gjort misstag, men vi erkänner våra misstag i olika debatter. Vi står inte här i kammaren och hycklar och döljer att vi kan ha orsakat vissa problem, men det gör ni. Sedan skyller ni allting på andra i stället. Ta ansvar för era beslut, era inkompetenta förhandlingar och era inkompetenta avtal med EU i detta sammanhang! Det är ni som är orsaken till att vi inte kan ha lägre momssats på restaurangtjänster. Det är bra att få det konstaterat.

Fru talman! Jag vill tala om innehållet i min motion Sk626, som handlar om turismen och inte bara om momsfrågan, som är ett av de problem som man ser. Momsen och skatten på arbete är ju problem som finns inom denna stora bransch. För mig som kommer från ett län som Dalarna är det en oerhört viktig bransch. Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation nr 1. Precis som Catharina Hagen står jag naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till nr 1. Turismen är faktiskt en näringsgren där det finns stora möjligheter till tillväxt, och då är momsen en viktig del. Rätt skött och med rätta åtgärder är turismen mycket viktig. Det behövs åtgärder som skulle kunna göra att vi som kommer från dessa delar av landet ser en strimma av ljus i diskussionen om att hela landet skall leva, hela Sverige skall leva. Vi ser inte så mycket av det, och vi känner inte så mycket av det just nu, när vi i folkräkning efter folkräkning tappar befolkning. I gårdagens debatt kallade näringsministern en kollega "ännu en dysterkvist". Då gällde det Värmland. Kalla mig gärna "ännu en optimist"! Dalarna är det tredje största turistlänet i Sverige. Bara Stockholm och nya stora Västra Götalands län är större, allt räknat i gästnätter. Men vi skall veta att mitt hemlän är ett av de län där turismen har ökat mest under de senaste tio åren. Att turismen är en viktig näringsgren hos oss bevisas av att turismen omsätter ca 4 miljarder kronor eller motsvarande ca 5 000 Jag tror att många undervärderar turistnäringen - många som inte har upplevt den puls som turismen trots allt ger i många kommuner, bl.a. avfolkade kommuner, som annars skulle vara "stillsamma" och ha mycket större problem utan den omfattande turismen. Här kommer både moms och skatter in i högsta grad. Jag tänker på två kommuner, för att ta två exempel av femton hemma i Dalarna, och det är Malungs och Älvdalens kommuner. Jag gissar att det just nu, denna sportlovsvecka, finns 90 000-100 000 människor extra i dessa två kommuner i länet. Det är alltså 100 000 personer extra där just denna vecka! Men det finns problem, och de beskrivs i den motion som jag har väckt, som skatteutskottet nu har behandlat och föreslår skall avslås. En tröst är förstås, som flera har varit inne på, bl.a. utskottets ordförande Arne Kjörnsberg, att man hänvisar till de pågående överläggningarna. Men de överläggningarna pågick inte när motionen skrevs. En liten strimma av ljus har någon sett tidigare i dag, och det kan jag också se när det gäller den här motionen. av kostnaderna är personalkostnader i branschen i dag. Jag har också tagit upp problemet med momsen. Det är en sak som näringen själv bedömer vara ett problem. Många av de länder som konkurrerar med oss har lägre moms. Vi vet att konkurrensen är stenhård. Göteborg om två tre veckor kan man se lite grann av den konkurrens som finns. Det borde egentligen vara plenifria dagar, om man såg att det är en näring som kan utvecklas. De momsnedsättningar som för närvarande borde till kanske är en droppe i havet, men det gäller att vända på alla stenar för att få i gång olika verksamheter. Jag tror att alla känner till att just turistbranschen är en bransch där de flesta företagen är småföretag. Man väntar på bättre villkor för att kunna expandera, utöka verksamheten, satsa hårdare och skaffa fler arbetstillfällen. Det behövs alltså konkreta åtgärder, och man skall inte avvakta, avvakta och avvakta. Det finns flera problem än momssatsen, och vi kommer till ett av dem i kammaren senare i kväll. Det gäller bensinskatten, som också är en viktig del som hör ihop med det här. Man kan alltså inte isolera bara momsfrågan. Det finns en färsk utredning om vad turismen betyder. Den är neutral, då det är statens förlängda arm, länsstyrelsen, som har gjort utredningen. I utredningen påpekas att turismen bör vara ett prioriterat satsningsområde i de kommande tillväxtavtalen. Det pågår nu en överläggning om skatterna, men när det gäller den här näringen är det mycket väl utrett vad som behöver göras. Jag tror inte att det behövs varken Sahlingrupp eller Rosengrengrupp, utan man kan fråga näringens företrädare konkret och komma i gång snabbt. Fru talman! Jag tror i alla fall att det är turistnäringen själv som skall komma med de konkreta förslagen om vad som behöver göras. Det finns mycket stora förutsättningar i den här branschen, och jag tycker att vi skall ta till vara dem. Det här är inte småföretagare som är några dysterkvistar, utan det är människor som tror på Dalarna, som tror på Sverige. Men vi måste ge de rätta förutsättningarna. Då kan det komma till nya jobb. Jag är t.o.m. så optimistisk att jag tror att det i den här näringen kan komma till väldigt många jobb, som sagt var, om vi ger de rätta förutsättningarna.
Fru talman! Eftersom Rolf Gunnarsson är uppe i en debatt om betänkandet om mervärdesskatten, och i synnerhet med den föregående diskussionen om restaurangnäringen i åtanke, skulle jag vilja att han ger några förslag som gäller turistnäringen. Jag tror att vi är överens om att turistnäringen är väldigt viktig och att det skulle kunna skapas fler jobb inom den näringen. Det tror jag. Men vilka åtgärder efterfrågar egentligen Rolf Gunnarsson när det gäller momsen? Det är ju det betänkandet handlar om. Jag skulle vilja höra några konkreta förslag. Jag återkommer i min nästa replik.
Fru talman! Om Per Rosengren läser min motion - den är ganska omfattande - ser han att det finns konkreta förslag där. Momsen, som jag sade i mitt anförande, är en del. En sänkt moms är en del. Jag vet att Per Rosengren gav sina synpunkter i ett tidigare replikskifte, men jag är inte säker på att det är han som har alla svaren när det gäller hur företagen - definitivt inte när det gäller småföretagen - utvecklas i Sverige. Per Rosengren höjde tonläget ganska kraftigt, men jag tar det inte som ett tecken på att han har argumenten och lösningarna. Jag tror inte att småföretagen i turistnäringen i exempelvis mitt hemlän Dalarna kommer att blomstra om Per Rosengren får igenom sina förslag. Som svar på frågan vill jag säga att Per Rosengren skall läsa motionen. Där finns det förslag till konkreta åtgärder som kan vidtas för att denna bransch skall utvecklas. Man vill utvecklas.
Fru talman! Vi har faktiskt debatt här i kammaren för att vi skall kunna ställa frågor till varandra och också, förhoppningsvis, få svar. Jag har frågat vilka konkreta förslag Rolf Gunnarsson föreslår när det gäller mervärdesskatteområdet för att gynna turistnäringen. För skidliftar osv. har momsen redan sänkts. För persontransporter har momsen sänkts. För hotellnäringen har momsen sänkts. Man skulle kunna laborera med att momsbefria dem helt, men då får de ingen avdragsrätt. Momssystemet är som det är uppbyggt i dag faktiskt positivt, åtminstone för de verksamheter som har den 6-procentiga momsen, och troligen även för dem som har den 12-procentiga. Jag har varken sett att Moderaterna eller Rolf Gunnarsson har föreslagit att vi skall ha lägre alternativmomssatser än dem som vi har i dag. Vi får ha två stycken förutom huvudmomsen på 25 %. Det är 12 % och 6 %. Jag undrar om det skulle innebära så vansinnigt mycket för skidliftarna i Dalarna om man sänkte momsen med 6 procentenheter från 12 till 6 %. Jag tror att det skulle vara en ytterst marginell förändring för turistnäringen. Jag återkommer till att be om ett enda konkret förslag på mervärdesskatteområdet. Det är faktiskt ett betänkande om mervärdesskatt som vi debatterar här nu. Jag vill ha ett eller två exempel på vad Rolf Gunnarsson vill göra inom mervärdesskatteområdet för att öka turismen. Jag kan säga att jag själv har varit revisor och ekonomisk konsult åt tre turistföretag - småföretag. Dessutom har jag varit ekonomisk konsult för ytterligare 20 småföretag. Jag kan branschen ganska bra. Jag kan också EU:s momslagstiftning, tror jag, lite bättre än vad Rolf Gunnarsson kan. Jag har redogjort för hur det ser ut på restaurangsidan. Det är precis det som gäller inom EU. Rolf Gunnarsson och Moderaterna har kanske en annan uppfattning. Det är jättebra om ni då också kan säga var jag har fel i min argumentation när det gäller Ta också till er att det är ni som har sjabblat när det gäller restaurangnäringen.
Fru talman! Det är intressant att höra Per Rosengren. Om Per Rosengren, som är så oerhört påläst, har läst min motion vet han att den bl.a. handlar om momsen. Som jag sade i mitt anförande är momsen en del. Det är ingen momsmotion, utan det är en motion som handlar om turistnäringen som ni i skatteutskottet har behandlat. Betänkandet handlar om momsen. Motionen handlar om turistnäringen. Som jag sade i mitt inledningsanförande är detta en bit av det som behöver göras. Jag sade också att det på skatteområdet finns mer som måste göras. Det måste göras mer. Jag skulle kunna faxa hem snabbprotokollet till liftägare och egna företagare i Sälenområdet, så att de kan läsa vad Per Rosengren svarade mig. Jag tror inte att de skulle sova särskilt lugnt om man i fortsättningen skulle driva dessa turistföretag med den inriktning som Per Rosengren och hans parti förespråkar. Per Rosengren har stått här i talarstolen och snackat om hycklande partier tidigare. Det har varit en oerhört låg debattnivå.

Fru talman! Jag tänker ta upp endast bokmomsen i detta anförande. Först vill jag påminna skatteutskottets ledamöter om ett ställningstagande vad avser kulturmoms från Kulturutredningen 1995. Utredningen var mycket negativ till att införa en kulturmoms - till all kulturmoms. Men om EU-medlemskap tvingade oss att införa en kulturmoms skulle den vara på högst 6 % och omfatta boken. Detta blev sedermera inte regeringens förslag. Fru talman! När sedan en bokutredning skulle tillsättas utgick vi i Miljöpartiet naturligtvis från att frågan om bokmomsen skulle utredas. Hur mycket billigare skulle böckerna bli? Hur mycket skulle omsättningen öka? Skulle bokhandlarna slippa lägga ned verksamhet? Vad skulle brutto och nettokostnaderna bli? Så blev det inte. Bokutredningen skulle inte utreda bokmomsen över huvud taget. Även den av regeringen utsedda utredaren var mycket kritisk till att hon inte fick det i sitt uppdrag. I kulturutskottet har vi vid olika uppvaktningar från organisationer och branscher inom bokområdet fått ta del av olika beräkningar om vad bokmomsen drar in till statskassan. Vi har även fått ta del av olika siffror om vad den totala avvecklingen av bokmomsen skulle kosta. Utskottet utgår nu ifrån att Kulturrådet kan ta fram ett mer enhetligt och specificerat underlag till oss. Sammanfattningsvis vill jag säga att en enig kulturutredning 1995 ansåg att kulturmomsen, om Sverige införde en sådan, skulle vara på 6 % och inkludera boken. 1996 tillsätts en bokutredning som inte fick utreda bokmomsen. 1998 konstaterar kulturutskottet att det saknar enhetliga kostnadsberäkningar om vad boken drar in till statskassan. Nu, 1999, konstaterar skatteutskottet att ett inkomstbortfall beroende på minskad bokmoms närmare måste studeras i pågående skattesamtal. Bra! Det kanske rör på sig nu. Fru talman! För mig och Miljöpartiet är bokmomsens vara eller inte vara främst en ideologisk fråga. Skatt är ett styrmedel som vi t.ex. använder oss av när vi försöker få bukt med miljöskadlig verksamhet för att minska användningen. Men vi vill inte minska bokläsandet, och därför tycker vi att det är djupt tragiskt att vi i Sverige 1999 har en av världens högsta momssatser på just böcker. Detta faktum kan inte bortförklaras på något annat sätt än som en stor plump i protokollet. Kulturministern vill likställa bokmomsen med livsmedelsmomsen, alltså 12 %. Kulturutredningen ville likställa bokmomsen med kulturmomsen på 6 %. Miljöpartiet vill ta bort bokmomsen helt, för vi utgår ifrån att böckerna då blir väsentligt billigare, att fler har råd att köpa av det stora utbud av kvalitetsböcker som finns på marknaden, att vårt lilla språkområde stärks och att livskvaliteten med det höjs.

Fru talman! Vi i Folkpartiet står givetvis bakom alla våra parti och kommittémotioner på detta område. Vid höstens genomgång av skattemotionerna i samband med budgetbehandlingen var Folkpartiets prioritering av skattefrågorna tydlig, vilket även framgår av reservationerna vid det tillfället. Folkpartiet hade dessvärre ej möjlighet att delta vid justeringssammanträdet. Därför saknas en rad reservationer från Folkpartiet i detta betänkande. Men i stället för att här i kammaren yrka bifall till en lång rad av motioner på detta område nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 11 som tillgodoser vår motion Sk308 yrkande 12 under mom. 14. Mervärdesskatten orsakar vissa problem för många mindre och stora företag. Jag tänker på skattetilläggen. Skattetilläggen är ett otyg för många företag, och de har klara brister när det gäller rättssäkerheten. Vi har därför föreslagit att de skall avskaffas när det gäller momsinbetalningar som har skett för sent. Det gäller inte förseningar som är satta i system eller där det finns något undandragningssyfte. Detta skulle utgöra en viktig signal om en förändrad och mer positiv syn på företagandet. Att tilläggen vid felperiodiseringar av momsbetalningar kan ge företag extrema belopp i just straffavgift är fullständigt orimligt. I det avseendet har Per Rosengren helt rätt. Det är intressant att följa debatten om vad som händer på restaurangsidan när det gäller momsen. Jag vänder mig till Per Rosengren och säger: Det är aldrig fel att ändra sig. Den borgerliga regeringen var kanske lite klantig eller gjorde något fel när det gällde förhandlingarna och missade en poäng. Men det skall man inte behöva lida för i all evighet. Milt uttryckt kan man ju säga att Vänstern, historiskt sett, inte har haft helt rätt i alla skattefrågor hittills. Man kan väl beteckna det som att Per Rosengrens parti har gjort en mindre själavandring på skattepolitikens område. Det är mycket intressant. Jag vänder mig också till Ulla Wester. Jag försökte, lite orutinerat, begära replik innan jag hade varit uppe i talarstolen. Därför gör jag det nu i stället. Ulla sade att politik, mycket riktigt, inte bara är att vilja. Det handlar mycket om att prioritera. Det är helt rätt. Det är intressant att höra diskussionen om att alla momssänkningar - om de nu var möjliga, Per Rosengren! - som man genomförde skulle innebära subventioner av en viss verksamhet eller en viss företagssektor. Då är det intressant att fundera över matmomsen. Hur funderar man när det gäller den? Om man nu tycker att det är viktigt med fördelningspolitik och att träffsäkerheten är hygglig är det fantastiskt att man kommer fram till att man skall sänka matmomsen. Det innebär en enorm skattesänkning för den som äter kaviar, oxfilé och gåslever men en liten skattesänkning för den som äter blodpudding, havregrynsgröt och kålrot. Jag tycker att det finns all anledning att värna om barnfamiljerna; de har ju varit de stora förlorarna. Om man vill göra det skulle man ju i så fall värna om en barnbidragshöjning. Jag tycker att det blir lite snett att prata om att prioritera och dessutom prata om fördelningspolitik när det sedan en ganska kort tid tillbaka finns en historia som gäller matmoms.

Fru talman! Det kan Socialdemokraternas representant inte förvänta sig. Men när man pratar om subventioner är det viktigt att man funderar över och tänker på hur det har sett ut bakåt i tiden. Man kanske tyckte att en skattesänkning i form av en momssänkning på mat var riktig, eftersom det skulle vara gynnsamt av en viss anledning. Då kanske man kan tycka att det är bra att sänka momsen på något område för att få fler nya jobb. Arbetstillfällen är tyvärr en bristvara i vårt land.

Fru talman! Det här handlar naturligtvis om turistmomsen. Jag kan inte släppa det. Man kan ju delta i debatten kring ett sådant här betänkande och prata om precis vad som helst. Man kan tala om andra skattefrågor än dem som själva betänkandet berör. När det sedan ställs frågor till Rolf Gunnarsson, som är motionären i det här fallet, om hur han har tänkt sig lösningarna pratar han lite allmänt om att momsen är en del av det hela. Då säger jag att stora delar av turistnäringen i dag har sänkt moms. Frågan är alltså: Vill Rolf Gunnarsson ta bort momsen helt och då också möjligheterna till avdrag för ingående moms? Det innebär att skidanläggningar som investerar inte får avdrag för den ingående momsen. Vad är Rolf Gunnarsson egentligen ute efter? Han säger att det hade varit illa för turistnäringen om Vänsterpartiets politik hade fått råda. Jag är inte säker på det. Vi har kämpat för att vi skall kunna sänka momsen på restaurangsidan. Vi har sagt att vi skall inleda förhandlingar och göra vad vi kan för att försöka utmana EU i det här sammanhanget. Vi har också lagt fram förslag om att vi skall utnyttja så mycket vi kan när det gäller att sänka momsen på tjänstesektorn. Det är en konkret politik. Vi har föreslagit detta i flera motioner. Vi är alltså konkreta. Vi lägger fram förslag om olika saker. Vi står inte här och pratar rent allmänt om turistnäringen. Vi talar om konkreta åtgärder. Jag efterlyser konkreta förslag från Rolf Gunnarsson. Jag har svarat på frågor som Rolf Gunnarsson har ställt till mig. Men jag har ännu inte fått ett enda svar av Rolf Gunnarsson på frågan om varför han går upp här och pratar rent allmänt. Han har inte ett enda konkret förslag. Jag vill höra de förslag som Rolf Gunnarsson säger sig ha på momssidan. Upp till bevis!
Herr talman! Det är fortfarande knappast röstläget som ger de starkaste argumenten i den här debatten om moms. Det gäller att skapa bättre förutsättningar för företagen. Jag vet inte om Per Rosengren har läst motionen om att turismen är en bransch att hoppas på i Dalarna. Min utskrift består av fyra sidor, och i den finns alla konkreta åtgärder och frågor och svar som Per Rosengren vill ha. Det här är ett problem i den här branschen. När jag kommer hem med snabbprotokollet till Dalarna och visar småföretagarna i den här branschen vad Per Rosengren har sagt tror jag inte att de blir särskilt glada, tvärtom. Per Rosengren kanske vill att vi gör en gemensam motion till nästa gång och jobbar gemensamt för att kunna avveckla de hinder som finns för en sänkning av momsen för de här företagarna. Är Per Rosengren beredd att skriva en gemensam motion för att vi skall arbeta för att förbättra företagsklimatet i den här näringen?
Herr talman! Jag efterfrågar fortfarande vilka momssänkningar Rolf Gunnarsson vill genomföra. Jag har nämligen inte sett i motionen vilka momssänkningar Rolf Gunnarsson i verkligheten föreslår. 6 %? Eller vill han ta bort momsen helt när det gäller skidliftarna? Jag ber att få meddela att man får sänka momsen, men man får inte ta bort den helt. Rolf Gunnarsson står alltså här och säger att när det gäller skidliftarna skall det blir sänkt moms från 12 till 6 %. Hela turistnäringen är räddad, tack vare Rolf Gunnarssons förslag som inte ens finns på papper. Nu ställer jag, för protokollets skull, en fråga, Rolf Gunnarsson. Kan inte Rolf Gunnarsson vara så schyst mot dem som eventuellt läser ett riksdagsprotokoll att han ger ett svar till svenska folket? Nu ställer jag frågan för femte gången: Vilka förslag har Rolf Gunnarsson för att gynna turistnäringen? Rolf Gunnarsson går upp i debatten om mervärdeskatt och säger att vi nu skall rädda turistnäringen. Ännu finns inte ett enda förslag. Och jag tog en extra runda i talarstolen för att få svar. Nu är det sista chansen för Rolf Gunnarsson att säga vilka förslag han har.
Herr talman! Jag tackar för att det här är sista gången. Jag tror fortfarande inte att Per Rosengren har läst motionen. Jag har inte väckt någon momsmotion. Än en gång säger jag att den motion som heter Sk626 är en motion som handlar om de privata småföretagarna. Det går inte att vifta bort detta och säga att det handlar om dem som sköter några skidliftar. Det här handlar om hundratals småföretagare i mitt hemlän och i flera andra län. Man kan inte bara säga att detta skulle rädda någon skidlift här och där. Jag pratar om hela turistnäringen. Det är en näring som jag tror på oavsett om Per Rosengren höjer sin röstnivå ett knäpp till. Det imponerar inte särskilt mycket på mig. Jag tror att de småföretagare som här har kommit med förslagen vet lite mer än vad Per Rosengren och hans parti gör med den politik som de för och med den inriktning på småföretagsamheten i Sverige som de har.
Herr talman! Nu blir det pinsammare och pinsammare. Nu plötsligt är inte Rolf Gunnarsson uppe och debatterar mervärdesskatt, dvs. SkU12 som handlar om mervärdesskatt. Nu är han uppe och diskuterar allmänna turistfrågor. Varför går man upp i en mervärdesskattedebatt och yrkar bifall till en reservation om man inte har ett enda förslag? Vad håller Gunnarsson på med egentligen? Ta den debatten där den hör hemma! Det kanske är stöd till turistnäringen eller något annat. Här diskuterar vi SkU12 om mervärdesskatt. Rolf Gunnarsson har inte lagt fram ett enda förslag om vad han vill göra. Han står här och har ett anförande på åtta-tio minuter utan att egentligen lägga fram något förslag. Det är pinsamt att uppleva detta i kammaren.

Herr talman! Det skall inte bli något långt anförande. Jag vill vända mig till Ewa Larsson som var här uppe i talarstolen och gjorde en historisk exposé över diskussionerna om bokmomsen och Miljöpartiets ställningstagande till detta, nämligen att momsen bör avskaffas på böcker. I det här betänkandet behandlar vi också motioner från Miljöpartiet som utskottets majoritet, där Miljöpartiet ingår, avstyrker. Vi kristdemokrater har reserverat oss till förmån för en sänkning eller ett avskaffande av momsen på barnlitteratur. Miljöpartiet har alltså alla chanser att ta ett steg i rätt riktning här. I vår reservation står det också att vi reserverar oss med anledning av Miljöpartiets motioner. Miljöpartiet behöver inte bara ha en historisk exposé och hoppas på framtiden, man kan skrida till handling här och nu.
Herr talman! I vår motion har vi föreslagit en avveckling av bokmomsen. Det inkluderar alla böcker, barnböcker, vuxenböcker, romaner och facklitteratur. Vi tycker inte att det är klokt att skilja ut just barnböcker. Vi tror att det blir svårt att göra avgränsningar där. Vi föredrar att se det som en helhet. Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra att man nu tar upp och diskuterar bokmomsen i skattesamtalen. Det kanske rör på sig nu för helheten.
Herr talman! Det är tråkigt att höra att Miljöpartiet inte vill vara med och försöka gå ett steg i rätt riktning när det gäller momsen på litteratur, och framför allt på barnlitteratur. Man går på majoritetens förslag och avstyrker sin egen motion i det här fallet.
Herr talman! Det är tråkigt att vi partier har olika ideologi, men det är ju därför vi är olika partier. Vi i Vi vill inte ta ett första steg med att särskilja just barnböckerna. Vi tror att det blir hopplöst svåra avgränsningsproblem. Därför väljer vi att föra samtal tillsammans med andra partier i de skattesamtal som pågår. Vi hoppas att det blir en framgång nu.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Miljöpartiet i skatteutskottet inte har fullföljt intentionerna i sin egen motion.

Herr talman! Det finns i en av socialdemokraterna ofta sjungen sång en vers som inte sjungs så ofta. Herr talmannen behöver inte vara rädd - jag tänker inte sjunga den - men jag tar mig ändå friheten att citera några rader: "Båd' stat och lagar oss förtrycka vi under skatter digna ner" Detta är femte versen i Internationalen. Att man inte sjunger den så ofta förstår jag. Det skulle nog kännas ganska schizofrent, eftersom man som socialdemokrat hellre höjer och hittar nya skatter än sänker de befintliga. Visst har det på senare tid från socialdemokratiskt håll pratats en hel del om att sänka skatter, men kammaren har hittills inte förärats några konkreta förslag i den riktningen. Skatteutskottets betänkande nr 13 behandlar vissa punktskatter. Drygt 70 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden avslås, med ett undantag. När det gäller punktskatterna kan jag också konstatera att man i massmedierna kan läsa både det ena och det andra uttalandet om att alkoholskatten och även energiskatterna borde sänkas, men vad betyder det? Inte något för det betänkande som vi behandlar i dag. Nej, som jag sade tidigare avslås samtliga motioner som tar upp skattesänkningar. Punktskatter betalas av enskilda medborgare, företagare, jordbrukare osv., med redan hårt beskattade pengar. Ca 80 miljarder per år tar staten in i form av olika punktskatter. För att förstå logiken bakom en del av punktskatterna krävs någonting som jag får erkänna att jag inte besitter. T.ex. skall en del punktskatter på energiområdet vara bra för miljön. De skall hindra farliga utsläpp, samtidigt som statens budget bygger på att skatterna kommer in. Om vi alla nu skulle uppföra oss enligt de förväntningar och målsättningar som ligger bakom punktskatter på energiområdet och vi skulle vara låt oss säga hundraprocentigt miljövänliga, skulle alltså inga energiskatter komma in och statsbudgeten gå miste om visst antal miljarder kronor. Skulle det rent hypotetiska inträffa att folk minskade sitt alkoholdrickande, allt enligt de alkoholpolitiska målen, skulle konsekvensen av detta förmodligen bli en rejäl kris för finansministern. Att skatteintäkterna just på alkoholdrycker ändå inte är högre beror på att vi svenskar förser oss med dessa drycker på andra sätt, vilket gör att en del skatter går staten förbi. Vid det här betänkandet har moderaterna inte mindre än 15 reservationer. Jag kommer för kammarens välbefinnande att yrka bifall bara till reservation 1, men jag vill starkt poängtera att vi givetvis står bakom samtliga reservationer. Betänkandet behandlar många olika punktskatter, men jag kommer här att begränsa mig till några få. Jag börjar med energiskatter. Frågan är hur länge vi i Sverige kan ha energiskatter som avviker så mycket från våra konkurrentländers. Hur kan socialdemokraterna samtidigt hålla fast vid en förtida kärnkraftsavveckling och låtsas som om det inte har någon betydelse vare sig för enskilda medborgare eller för vår elintensiva industri? Vi lever i en öppen värld, där svensk industri, svenskt jordbruk och svensk åkerinäring skall konkurrera med motsvarande näringar i länder som har lägre punktskatter, t.ex. på energiområdet. Vi kan inte ha en högre koldioxidskatt än andra länder. Det krävs åtminstone en europeisk samordning. Annars blir effekten att den svenska produktionen flyttar utomlands. När det gäller miljöskatterna finns det faktiskt andra metoder att tillgripa än att bara använda piskan. Det går faktiskt också bra att använda morötter i form av skatterabatter. Jag går nu över till jordbruket. Jordbrukets energiskatter måste naturligtvis sänkas till en nivå som är likvärdig med våra främsta konkurrentländers. En jordbrukare likställs i dag med en privatperson vad avser skatt på elenergi, trots att lantbruket är ett företag. Det absurda inträffar att när en lantbrukare tillverkar sitt foder för eget bruk får han eller hon högre energiskatt än om det körs i väg till ett fodertillverkningsföretag, som är befriat från sådan skatt. Var finns logiken? Vidare vill vi moderater att trafikbeskattningen av dieselbränsle som används av traktorer och motorredskap utanför vägnätet slopas. Så är det i övriga EU Jordbrukarnas s.k. ryggsäck, fylld av skattepålagor på diesel, el och handelsgödsel, måste enligt oss moderater åtgärdas så att svenska jordbrukare kan konkurrera på lika villkor. Min första fråga till Lisbeth Staaf-Igelström är: Kommer jordbrukarnas ryggsäck att lyftas av? När det gäller fordonsskatten anser vi moderater att nya moderna dieselbilar för miljöns skull skall få en sänkt fordonsskatt. Vi vill också sänka bensinskatten. Åkerinäringen har i dag stark konkurrens från utlandet, eftersom utländska buss och lastbilsflottor fritt kan konkurrera i hela Europa. Konkurrens är bra, men den måste vara på lika villkor. Så är det inte i dag. Svenska åkerier med sina höga löne och skattekostnader förlorar uppdrag. Svenska åkerier läggs ned, går i konkurs eller flaggas ut till andra länder, som en sista åtgärd för att överleva. Bränslekostnader och löneskatter måste sänkas. Min andra fråga till Lisbeth Staaf-Igelström blir därför: Vad kommer socialdemokraterna att göra för att åkerinäringen inte skall flaggas ut? Nu över till något helt annat. Alkoholbeskattningen ger staten nästan 10 miljarder i intäkter. Vi moderater anser att man inte kan fortsätta med en så extremt hög punktskatt som nu tas ut. Konsekvenserna av den ser vi dagligen i form av smuggling, hembränning och svarta affärer. Förra året uttryckte sig Lisbeth Staaf-Igelström på följande sätt i debatten om punktskatter: Smuggling av alkohol och tobak skall inte bemötas med skattesänkningar utan med bättre redskap och förbättrade möjligheter till kontroll för att det skall vara möjligt att sätta stopp för smugglingen. S.k. bättre kontroll har införts, eftersom tullen kan öppna paket från utlandet. Tobaksskatten har sänkts, trots detta uttalande i debatten förra året. I år är utskottsmajoriteten inte lika säker utan skriver: "Det kan dock inte uteslutas att utvecklingen mot en ökad internationalisering och rörlighet gör att alkoholpolitiken med tiden kan få ytterligare ändrat innehåll både vad gäller mål och instrument." Man skriver också att man med anledning av detta inte för närvarande inte vill genomföra några av de skattesänkningar som förespråkas i motionerna. Jag tackar för att man nu har blivit lite mera osäker, men jag vet inte hur jag skall tolka orden om att mål och instrument skall ändras. Skall jag tolka det positivt? Har möjligen verkligheten kommit i kapp socialdemokraterna när det gäller alkoholskatterna? Så fråga nummer 3 är: Kommer alkoholskatten att sänkas? Eftersom vi då inte kan fortsätta ha de här höga punktskatterna på alkohol kan vi inte heller fortsätta ha andra införselregler än övriga EU-länder. Vi har ju ett undantag som går ut år 2000, och vi moderater anser att det nu successivt måste avvecklas så att Sveriges regler kommer mer i paritet med vad andra länder har. Vi vet ju att vi kan ta in 1 liter starksprit, 3 liter starkvin, 5 liter annat vin och 15 liter öl, medan man i andra EU-länder får ta in 90 liter vin, 30 liter starksprit och 110 liter öl. Förr eller senare kommer taxfreehandeln att upphöra, frågan är bara när, och då anser vi att flygplatsbutikerna skall få sälja beskattade varor till resenärer inom EU. Det här kräver naturligtvis att Systembolagets monopol avskaffas. Sist men inte minst vill jag ta upp något som är lite försåtligt uttryckt i betänkandet, och det handlar om båtskatt. I flera motioner från Vänstern och Socialdemokraterna sägs att man vill införa båtskatt. Utskottsmajoriteten tar inte ställning till båtskatten utan avstyrker motionerna med hänvisning till att regeringen skall utreda frågan vidare om hur ett register för fritidsbåtar bör utformas och återkommer under 1999 med ett konkret förslag. Min fjärde fråga till övriga partiers företrädare är: Var står ni i frågan om båtskatt? Vi moderater säger naturligtvis nej. Vi vill inte ha några nya skatter. Dessutom överstiger redan statens intäkter från båtlivet vida kostnaderna. Man får in 1,3 miljarder från båtlivet, och det kostar staten bara 45 miljoner. Man har alltså intäkter som överskrider kostnaderna 29 gånger. När det gäller energi i allmänhet, energi för jordbruket, industrin och växthusnäringen, drivmedelsskatt och fordonsskatt för åkerinäringen och skatt på traktorer och motorredskap hänvisar utskottsmajoriteten till pågående skattesamtal. Vid en första anblick kan det tyckas enkelt och rent av bra, men min fråga blir: Kan man verkligen ha skattesamtal, överläggningar och diskussioner om man inte själv vet var man står och inte vet vad man tycker i olika frågor? För mig är det obegripligt - jag höll nästan på att säga "korkat", men det skall jag inte säga. Men nog är det konstigt att majoritetens utskottsledamöter inte har någon klar uppfattning. Hur kan man förhandla och kompromissa om man inte tycker någonting själv? Vi moderater talar om vad vi står för och vad vi tycker. Har socialdemokraterna i utskottet någon uppfattning när det gäller punktskatter? Eller så har ni uppfattningen att inga punktskatter skall sänkas, och då hade det ju varit ärligare att säga det rent ut och inte hänvisa till diverse samtalsgrupper. Herr talman! Prat i kvadrat gånger samtalsgrupper upphöjt till tillväxtgrupp är lika med socialdemokratisk regering, delat med Miljöpartiet upphöjt till Vänstern. Är detta månne den hemliga formel som ligger till grund för regeringen Perssons arbete?

Herr talman! Nu skall jag inte travestera Internationalen, som föregående talare var inne på lite grand. Den här femte versen syftar dock lite annorlunda än vad Marietta de Pourbaix-Lundin menar. Den skrevs för över hundra år sedan, och när det handlade om statliga skatter då gick de till något helt annat än de gör i dag. Det är stor skillnad. Herr talman! Jag skall försöka vara föredömligt kort och koncis, och därför har jag begärt bara fem minuter. "vissa punktskattefrågor" så är det ändå ett mycket brett spektrum som avhandlas. Det stora i sammanhanget är ju energibeskattningen och energibeskattningens allmänna inriktning. Detta skall man ha i minnet när Sverige driver frågan om en energi och koldioxidbeskattning i olika internationella forum och i samarbete med likasinnade länder. Men då kommer man in på en intressant sak, och i och för sig måste jag säga att föregående talare också var lite grand inne på det. Frågan uppstår hur skatteutskottet aktivt driver sina intressen. För mig känns det mycket avslaget när de flesta förslag avfärdas med att det pågår översyner, utredningar och inte minst skatteöverläggningar. Då ingår jag ändå i den majoritet som har gjort upp om en budget, men jag känner det så. Man kan då fråga sig: Varför har vi dessa skattefrågor uppe i dag när det är andra forum som skall komma med lösningen? Det kan man fråga sig. Hur som helst, vi i Vänsterpartiet begränsar oss här till ett område som rör fordonsskatt på dieseldrivna personbilar och landar på det basplanet. Vi har ju förstås åsikter om en hel rad andra områden också, t.ex. vad gäller jordbrukets energiskatter, industrins och växthusnäringens energiskatter, värmeleveranser till industrin, hur vi skall ha det med torven som energikälla osv, men allt slutar ju med att det pågår utredningar och överläggningar. Som ny här i riksdagen ställer man sig då frågan: Behövs skatteutskottet just nu, eller kan det få ledigt ett tag? Behövs övriga utskott, eller kan de få förlängt sportlov eftersom det hela tiden hänvisas till utredningar, överläggningar och inte minst skattesamtal? Jag pratade med en representant som vi har i jordbruksutskottet nyligen, och det är samma sak där. De hade t.o.m. ställt in möten. Jag var naiv nog, när jag kom hit till riksdagen, att tro att frågor skall brytas i utskotten för att senare levereras för beslut i riksdagen. Nu tycks det mera vara ett spel för att upprätthålla gamla bastioner. Allt skall synas, och inte bara synas utan styras, av finansen. Nu vänder jag åter till vår reservation, och då är jag tillbaka på basplanet. Vi vill att dieseldrivna fordon skall ha en enhetlig fordonsskatt. Vi vill dessutom att dieseldrivna fordon i nästa steg skall beskattas på samma sätt som de bensindrivna bilarna. Och här, åtminstone på den punkten, behövs inga utredningar längre. Här gäller det att komma till skott! Vi yrkar därför bifall till motion Sk643, yrkande 1

Herr talman! Först av allt vill jag meddela att Kristdemokraterna ställer sig bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men jag väljer att yrka bifall endast till reservationerna nr 3 och 15 under mom. 2 respektive 11. Jordbrukets energiskatter måste harmoniseras med övriga länder inom den europeiska unionen. För att vi skall kunna hålla en långsiktig och hållbar balans av våra jordbruksarealer måste det vara en självklarhet att beskattningen inte skall vara överdrivet hög. För att ett land - och jag tänker då inte endast på mitt landskap Skåne, även om vi skåningar är ganska stolta över vår jordbruksproduktion - skall kunna behålla och driva en effektiv jordbruksnäring, så krävs det ekonomisk möjlighet till detsamma. Vi kan inte skatta bort människors vilja att både vårda, bruka och utnyttja jordens resurser. Det bästa för ett bestående samhälle är att vi brukar den jord och använder de resurser och förutsättningar vi har fått av tidigare generationer. Men vi skall göra det inte bara för att ta över, utan kanske minst lika mycket för att kunna lämna över ett landskap till nästa generation som är bevarat och möjligt att bruka för vidare produktion av föda till våra efterkommande. I detta sammanhang är det synnerligen viktigt att vi i Sverige, som förhoppningsvis har både kunskap, vilja och förmåga att driva ett jordbruk som är effektivt och skonsamt för miljön, tar till vara och vårdar den jordmån vi ärvt av våra företrädare. Kristdemokraterna vill på flera sätt markera att vi är måna om att skapa förutsättningar för ett levande och bestående jordbruk över hela vårt avlånga land. Även om det finns vissa regioner med bättre förutsättningar, så är det en rättvisefråga och ett krav om att landsbygden skall vara levande och att vi skall vårda densamma. Det är i detta sammanhang helt oförklarligt att vi skall acceptera skilda avgifter för jordbruket inom Europeiska gemenskapen. Det svenska jordbruket är effektivt, och vi är besparade från många av de miljögifter som tyvärr drabbar vissa länder i vår värld. Därför borde det vara en självklarhet att jordbruket åtnjuter en beskattning som överensstämmer med övriga jordbruksproducerande länder inom den europeiska gemenskapen. Det är också därför som kristdemokraterna har avsatt 500 Herr talman! Inför fortsatt beredning och kommande överläggningar med ansvarig minister utgår jag från att vi kommer att se en öppning i enlighet med den av finansministern initierade överläggningen om skattepolitikens framtida utformning. Jag skulle också vilja beröra en annan näring i vårt land, nämligen åkerinäringen. Den svenska åkerinäringen bemöts beklagligt nog av alltför höga skatter på bl.a. miljödiesel. Vårt avlånga land har behov av en effektiv och bra åkerinäring. Den svenska bilparken är i dag bra jämfört med många utländska ekipage som rullar på våra vägar. Vi borde i vårt land förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att även utländska åkare skulle finna det ekonomiskt försvarbart att tanka svenskt bränsle. Detta skulle minska luftföroreningarna och förbättra våra levnadsvillkor. Vidare borde det vara en självklarhet att alla fordonsskatter skall harmoniseras och att samma regler gäller för samtliga transportörer och transportgivare som trafikerar Sverige. Det är glädjande att notera att regeringen avser att prioritera sitt arbete med att ta fram nya direktiv för fordonsskatt, vägtullar och avgifter. Det borde vara en självklarhet att europeiska vägtullar skall stämma överens länderna emellan. Det gör de ännu inte, men förhoppningsvis skall vi nå en bättre ordning framöver. Sammanfattningsvis borde det vara en självklarhet, vilket jag vill lyfta fram inför ansvarigt statsråd, att det är viktigt för åkerinäringen med enhetliga regler. Det borde vara samma regler för alla åkare som trafikerar Sverige. Konkurrenshämmande åtgärder skall inte komma från vårt eget land. Vi måste se till att åkeribranschen möts av förståelse även i skattehänseende. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 3 och

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte på sedvanligt sätt fanns tillgänglig vid talarstolen i god ordning och i god tid. Det berodde på att jag höll på att förbereda mig. Här har vi nu ytterligare ett betänkande där substansen i huvudsak har behandlats under höstens budgetprocess och också behandlas i de pågående skattesamtalen. Det rör huvudsakligen energibeskattningen. Inom energibeskattningen finns ett starkt behov av förnyelse och konsekvens. Vi har från Centerpartiets sida utvecklat vår syn på energibeskattningen i samband med höstens budgetbehandling. Den förestående reformeringen måste givetvis också stå i samklang med den energiöverenskommelse som ligger till grund för förnyelsen av vårt energisystem. Jag har tidigare under eftermiddagen sagt att om syftet för skattesamtalen är att åstadkomma ett brett skattepaket med bred politisk uppslutning följer därav att detta kommer att ta tid. Eftersom det också kommer att behövas samstämmighet när det gäller finansieringen av skattesänkningar kommer också det att ta sin tid. Vissa skattefrågor kräver emellertid omedelbara åtgärder och bör därför behandlas med förtur och vid sidan av skattesamtalen. Jag tänker beröra två av dessa. För det första: Jordbrukets energiskatter har bidragit till en mycket svår lönsamhetssituation i såväl primärproduktionen, dvs. själva jordbruksproduktionen, som det efterföljande förädlingsledet.

Lägg därtill negativa effekter på livsmedelskvaliteten och negativa effekter på kulturlandskapet, så inser alla att här måste det läggas fram förslag i vårpropositionen. Förslagen är framtagna. De finns i Gunnar Björks utredning. Följ dem! Är Lisbeth Staaf-Igelström beredd att arbeta för att så sker? Jag vill här ta tillfället i akt att också kommentera det som Kenneth Lantz berörde. Han talade sig varm för åtgärder på det här området, och det är bra. Men så avslutade han med att säga att kristdemokraterna har avsatt 500 miljoner för att lösa dessa problem. Jag vill erinra om att den ryggsäck som Kenneth Lantz talade om, och som jag också har talat om, väger ungefär 1 1⁄4 miljard. I den här allvarliga situationen räcker det inte enbart med vackert och fagert tal. Det är de berörda inte betjänta av. Här erfordras skarpa förslag och åtgärder för att lyfta av hela den börda som man för närvarande bär. För det andra: När det gäller fordonsskatten på dieseldrivna personbilar har vi i dag det ologiska förhållandet att äldre och därmed mindre miljövänliga bilar har lägre fordonsskatt än nya och mer miljövänliga personbilar. Denna inkonsekvens motverkar kraftfullt ambitionen att förbättra och miljöanpassa bilparken. Inkonsekvensen är också starkt störande för allmänhetens tilltro till principerna för skatten som styrmedel på miljöområdet. Också här erfordras det snabba åtgärder.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 13 behandlar vi ett sjuttiotal motionsyrkanden huvudsakligen från den allmänna motionstiden i höstas. Det är yrkanden som rör energibeskattning, vägtrafikbeskattning, alkohol och tobak samt vissa andra punktskatter. Till betänkandet har fogats 23 reservationer, och jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet. Herr talman! Inom Regeringskansliet pågår sedan en tid tillbaka en översyn av energibeskattningens framtida utformning. Till grund för denna översyn ligger riksdagens tidigare beslut på området och olika betänkanden som avlämnats i denna fråga samt EU kommissionens förslag om ett nytt energibeskattningsdirektiv. Den övergripande uppgiften för arbetsgruppen som arbetar med denna viktiga fråga är att i huvudsak göra en lagteknisk översyn som leder till ett ramverk för ett robust och väl fungerande energibeskattningssystem framdeles. Arbetsgruppen behandlar utformningen av den framtida beskattningen för bl.a. industrin, trädgårdsoch jordbruksnäringarna samt energiproduktionen inom fjärr och kraftvärmesektorn. Beskattningen av biobränslen tas upp liksom hur naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas i energibeskattningen. Även vägtrafikområdet, som ett flertal motionärer föreslår förändringar på, är föremål för översyn. Det är Trafikbeskattningsutredningen som har till uppgift att göra en samlad översyn av dess beskattning. Översynen har koncentrerats till att avse avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt samt energioch koldioxidskatt i syfte att förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö. Från utskottsmajoritetens sida vill vi avvakta det pågående översyns och utredningsarbetet samt skatteöverläggningarna mellan regeringen och de andra politiska partierna innan någon ställning tas när det gäller både energins och vägtrafikens framtida beskattning. Utifrån detta avstyrker vi samtliga motionsyrkanden på området. Moderata företrädare föreslår i ett flertal motioner att alkoholbeskattningen skall sänkas. Motiveringen till detta förslag är bl.a. att man anser att den illegala införseln av alkohol kommer att minska. Från utskottsmajoritetens sida anser vi också att det är viktigt ur såväl fiskal som folkhälsosynpunkt att den illegala införseln hindras. Därför har vi vidtagit ett flertal åtgärder på detta område och ytterligare arbete pågår för att få bukt med detta problem. Utifrån detta är vi för närvarande inte beredda att genomföra några ytterligare skattesänkningar, som motionärerna föreslår. Herr talman! Jag fick ett antal frågor från den moderata företrädaren. Hon sade bl.a. att vi är nedtyngda av skatter, att vi socialdemokrater hellre höjer än sänker skatterna och att vi måste sänka alkoholskatten och energiskatterna. Hon sade vidare att det är fråga om ungefär 80 miljarder kronor per år i punktskatter. Jag har inte kollat, så jag vet inte om det är exakt 80 miljarder. Men det handlar om ett belopp däromkring. Min fråga till den moderata företräderskan är: Hur skall ni finansiera de skattesänkningar som ni vill föreslå på det här området? Ni vill ha lägre koldioxidskatt, ni vill sänka jordbrukets skatter, ni vill ta bort skatter när det gäller traktorerna, ni vill sänka bensinskatten. Min nästa fråga är: När ni vill sänka bensinskatten vill ni samtidigt förändra trafikförsäkringen, vilket innebär att det kommer att bli dyrare för trafikanterna? Men det pratar ni väldigt tyst om. Jag tycker att ni skall gå ut och prata om det också. Ni vill också sänka skatterna för åkerinäringen. Jag tycker att ni skall redogöra ordentligt för hur ni vill finansiera de här sakerna. Vi socialdemokrater har sagt att vi vill avvakta de pågående översyns och utredningsarbetena och skattesamtalen. Det anser jag är en mycket bra ståndpunkt när det gäller så viktiga områden som energibeskattningen. Vi skall inte hasta i väg på detta område. Vi skall nu göra en stark och robust energibeskattning som håller framdeles. Därför måste det helt enkelt få ta den tid det tar. Sedan berördes också mitt uttalande förra året om smugglingen och att vi då inte skulle sänka skatten på alkohol. Nu fick vi göra det ändå. Vi får se till den verklighet som råder. Men vi har också gjort en hel del andra saker för att motverka den illegala införseln, som ni också kan ta del av. Införselreglerna tog Marietta också upp. Här råder olika uppfattningar. Moderata samlingspartiet är det enda partiet som vill ändra på den punkten, medan kd och vi anser att vi skall avvakta. Frågan kom också upp om man verkligen kan ha ett skattesamtal om man inte har en egen uppfattning i de olika frågorna. Vi har egna uppfattningar i skattesamtalen. Jag tycker att utskottets ordförande redogjorde mycket bra för dem tidigare.

Herr talman! Jag märkte att jag inte riktigt fick svar på mina frågor, som jag hade hoppats på, utan i stället blev bemött med motfrågor. Jag kan bara konstatera att i vårt budgetförslag finns en rad skattesänkningsförslag som motsvarar precis det som kommer upp i detta betänkande. Ändå skall det här betänkandet inte vara budgetpåverkande, utan det skall vara framåtsyftande, handla om det man vill framöver. Trots detta har vi med de flesta av de här förslagen. Jag väntar faktiskt fortfarande på ett svar när det gäller t.ex. båtskatten. Det förslaget tycker jag är mycket försåtligt skrivet. Jag tror att båtägarna vill veta om det blir en båtskatt eller inte. När det gäller skattesamtalen tycker jag att de håller på att lägga en död mans hand över det mesta just nu. Det vi har hört när tidigare betänkanden har diskuterats har ju inte gett något klarläggande när det gäller de här skatterna. Vad finns det för klarläggande om jordbrukarnas skatter i tidigare inlägg? Det finns inget klarläggande av vad socialdemokraterna tycker. Vad har jag fått för klarläggande av vad majoriteten tycker när det gäller om åkerinäringen skall flaggas ut helt och hållet? Jag anser fortfarande att det är mycket märkligt att man kan föra samtal, där man kanske skall kompromissa, om man inte vet var man står själv. Eller också vill man inte ha några skattesänkningar. Då är det ärligare att säga det. Annars tycker jag att man skall redovisa var man står i de olika frågor som jag har tagit upp: båtskatten, åkerinäringen, jordbrukets skatter. Där har jag inte fått veta var ni står.
Herr talman! I vårt betänkande tar vi upp de här olika delarna. Vi skriver när det gäller båtskatten att vi skall återkomma med ett förslag. Vi skriver att en särskild utredare har tittat närmare på den här frågan. Vi tar i betänkandet upp allt det som den moderata företräderskan frågar efter. När det gäller jordbrukets s.k. ryggsäck är vi medvetna om att det finns problem, därför är de delarna med i skattesamtalen. Men vi skall också finansiera alla de här skattesänkningarna. Vi måste alltså samtala, vi måste diskutera och komma fram till ett resultat. Jag kan inte stå här och lova någonting utan att jag har klart för mig vilken finansiering vi skall ha på de olika områdena. Därför har vi skattesamtalen.
Herr talman! Det är fråga om vad som händer under tiden inom jordbruket och åkerinäringen. Hur mycket finns kvar, hur mycket är utflaggat? Jordbruket kan inte flaggas ut, men åkerinäringen kan flaggas ut. Jordbruket läggs ned under tiden. Vi moderater har finansierat våra skattesänkningar. Det är därför jag kan prata om dem. Jag vill fortfarande verkligen veta vad som gäller för båtskatten. Man har inte tagit ställning till om det blir en båtskatt eller inte. Därför frågar jag nu rakt ut: Innebär detta nya register också en båtskatt? Det tas ju upp i motionerna att det skall vara en båtskatt också. Därför vill jag ha ett klart svar på detta: Blir det en båtskatt eller blir det ingen båtskatt?
Herr talman! För att återkomma till båtskatten vill jag tala om att vi skriver i betänkandet att det är en utredare som har tittat närmare på den här frågan. Utredaren har avvisat en särskild båtskatt med hänvisning till att samhällets intäkter från båtlivet enligt utredningens beräkningar vida överstiger kostnaderna. Sedan har regeringen i budgetpropositionen gjort bedömningen att frågan om hur ett register för fritidsbåtar bör utformas bör utredas vidare och att vi avser att återkomma till riksdagen under 1999 med ett konkret förslag. Med det får den moderata företräderskan nöja sig. Det är där vi står i dag. Vi skall titta närmare på frågan och sedan återkommer vi. När det gäller mina frågor fick jag inte något svar på hur man skall möta alla de skattesänkningar som ni vill ha. Att vägtrafikanterna via trafikförsäkringen, när den kommer att höjas med ert förslag, kommer att få betydligt högre avgifter fick inte jag någon kommentar till av er heller.
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström uppehöll sig vid den pågående översynen av energibeskattningen. Den har pågått ganska länge - enligt min uppfattning alltför länge. Det har varit mycket samtal om samtal i dag. Det är inte fel. Men de måste kombineras med handlingskraft och förslag för att det skall vara möjligt att nå fram till resultat. Jag har respekt för behovet av tid för att gå igenom hela energiskattesystemet. Men genomgången har pågått i nästan två år. Därför är det befogat att på nytt visa en viss otålighet för att komma fram till ett resultat. Jag noterar att jag inte fick något svar på min fråga om energibeskattningen av jordbruket. Är Lisbeth Staaf-Igelström i det hänseendet en bromskloss, eller är hon pådrivande för att nå resultat på området?
Herr talman! Jag anser att översynen och utredningsarbetet i denna viktiga fråga måste få ta sin tid. Det är den framtida energibeskattningen som ses över. Frågan har också lyfts in i skattesamtalen. Vi måste se till att vi gemensamt utformar ett bra framtida energibeskattningssystem. Det får ta sin tid, Rolf Sedan var det frågan om jordbrukets ryggsäck. Är jag en bromskloss eller en pådrivare? Ja, detta finns med i förhandlingarna, och vi får avvakta resultatet. Rolf Kenneryd sade i sitt inlägg att ryggsäcken väger en och en kvarts miljard kronor. Jag deltog i en debatt där en företrädare för Centerpartiet i Värmland var med. Hon sade att Centern har avsatt 900 miljoner kronor till denna ryggsäck. Hur mycket har ni avsatt, och vilka delar ämnar ni lyfta över själva, Rolf Kenneryd?
Herr talman! De 900 miljoner kronorna avser kompensation för dieselskatten. Därutöver har vi avsatt 350 miljoner kronor för att avlösa elskatten och eldningsoljan. Vi har mycket klara positioner på denna punkt. Jag uppfattar ändå Lisbeth Staaf-Igelström som mer av en bromskloss än som pådrivande i dessa frågor. Det hela landar i något slags passivitet som andas icke någon uppfattning alls. Jag beklagar det.
Herr talman! Det var bra att jag fick ett klarläggande om hur mycket Centerpartiet har avsatt för att avlasta ryggsäcken. I den debatt jag deltog i nämndes enbart 900 miljoner kronor. Jag ville ha ett klarläggande, och det är bra att jag har fått det. När det gäller jordbrukets s.k. ryggsäck och andra delar i vår energibeskattning får vi avvakta skattesamtalen - där även Rolf Kenneryds parti deltar - och översyns och utredningsarbetet. Det är oerhört viktigt att tillsammans utforma ett bra framtida energibeskattningssystem.

Fru talman! Vi har precis haft en timmes kvällsmatspaus, och därmed är inte alla kvar i plenisalen. Men jag vill göra några kommentarer till den debatt som har förts. Det har varit mycket prat om harmonisering. Det är inte bara i Sverige som diskussionen om harmonisering av skatter förs, utan den förs i de flesta länder. Tendensen att i alla länder prata om harmonisering är lite farlig. Vem kommer att besluta till slut, om alla länder skall harmonisera sig? Man kan undra till vad de skall harmonisera sig. Är det till skattenivån i det land som har lägst skattenivå? Det kanske vore moderat politik. Det viktiga är att se till helheten i beskattningen, t.ex. vad den totala beskattningen är för olika företag eller för olika näringar. Jag tror att det är farligt att alltid låta sig föras i väg av diskussionen om harmonisering. Vi måste också ställa oss frågan om det är bra att alla västeuropeiska länder har samma typ av beskattning och samma skattenivåer. Är det verkligen bra? Skapar det en mångfald? Mig påminner det snarare om ett planekonomiskt system, där likhet och likformighet är det styrande mottot. Det här var bara en parentes, i och med att man alltid får höra diskussionen om harmonisering. Frågan om åkerinäringen togs upp, och jag vill också bara kort kommentera den. När man från Frakt, transport och logistik ringde runt till de olika åkerinäringarna fick man svaret att det inte är skatten på miljödiesel som är problemet, utan att det stora problemet är skatten på arbete. Skatten på miljödiesel ses då som en ganska marginell fråga. Vi är i alla partier överens om att vi vill sänka skatten på arbete. Den stora strukturella förändringen är viktigare för åkerinäringen än att gå in för skatt på miljödiesel. Många har pratat om konkurrens, hur det ser ut i olika länder och att man måste ha samma skattenivåer i olika länder, därför att annars hotas konkurrensen. Jag vill bara påminna om att det inte är bara skattenivån som är relevant i den diskussionen. När det gäller t.ex. energibeskattningen handlar det om energipriset. De danska och tyska bönderna pekar på Sverige och säger: Titta på Sverige, som har mycket lägre energipris än vad vi har! Det är en del av deras ryggsäck. Så här är det i näring efter näring. Jag kan känna lite grann att diskussionen måste utgå från en helhetssyn, från den totala beskattningen, den totala kostnaden och frågan om vilken politik vi vill ha i Sverige. Det låter ibland när man lyssnar på de olika partierna och medierna som att vi kan sänka alla skatter. Jag skall återkomma till det, därför att det är lite av det som moderaterna säger. Kom till skott, säger de, så att vi kan ha samtal och göra någonting på det här området. Men moderaterna vill ju sänka nästan varenda skatt som finns. Det blir inga skatter kvar med moderaternas skattepolitik. Då blir det ett bekymmer. Även kristdemokraterna tar i skattesamtalen fram mängder med skattesänkningsförslag på olika områden, i stället för att säga att det här är prioriterat. Vi måste ju genomföra en finansierad skattereform, som också skall vara långsiktig, och då kan man inte säga att man skall sänka alla skatter. Jag tycker att diskussionen blir lite destruktiv. Moderaternas förhållningssätt när de säger "sänk alla skatter" är inte konstruktivt. Man räknar då med väldigt stora dynamiska effekter. Jag skall gå in på energibeskattningen, som är en del av det punktskattebetänkande som ligger här framför oss. Ekonomiska styrmedel i form av miljöskatter är en billig och effektiv metod för att förebygga miljöskador. En skatteväxling skulle också tjäna som motor för att omvandla näringslivet i en hållbar riktning. Korrekt prissättning på både miljö och arbetskraft är en grundbult för att få en effektivare hushållning och är ett viktigt steg mot ett miljöanpassat samhälle. De priser som gäller i dag signalerar att det är ont om arbetskraft när skatten på arbete är hög, och att det är god tillgång på miljöresurser när skatten på miljöförstöring är låg. I verkligheten är det tvärtom. Vi har miljöproblem, och vi har för få i sysselsättning. Våra gemensamma tillgångar vatten och luft bör beskattas så att de inte förorenas. Det handlar också om vår framtid, och det handlar om de framtida generationerna och vilka möjligheter de kommer att ha. Vi vill alltså genomföra en skatteväxling. Det är centralt, när man ser på energibeskattningen, därför att det innebär att vi vill öka den totala energibeskattningen. När vi vill höja skatten på energi vill vi sänka skatten på arbete. Det här skapar förutsättningar för en bra miljöpolitik. Det gör att vi kan ha en livsstil som styrs i miljövänligare riktning. Miljöförstöringen kostar, och därför kommer vi att leva miljövänligare. Man kommer som konsument att agera mer miljövänligt. Det blir billigare att reparera, vilket också kommer att motverka den slit-och-släng-mentalitet som det tyvärr finns mycket av i vårt samhälle. Det är viktigt att det som är ekonomiskt och osynligt, nämligen miljöförstöring, växthuseffekt och ozonuttunning, som egentligen inte syns, faktiskt synliggörs genom att man prissätter miljön. Utvecklingen av och investeringen i ny grön teknik stimuleras. Det här är en framtidsbransch som är oerhört viktig, om vi skall ha ett bra företagsklimat framöver. Det blir också billigare att använda arbetskraft. Den kunskapsintensiva och miljöanpassade produktionen blir den sektor i samhället som växer. Vi tror att det är den sektor i samhället som har en förutsättning att fortsätta. När det gäller energibeskattningen har vi några kriterier som vi tycker är viktiga. Det skall vara enkla, neutrala regler. Det skall vara miljöstyrande skatter. Industrins konkurrenskraft skall upprätthållas. Men då vill vi se på den totala beskattningen. Det här är en fråga som man kan diskutera väldigt länge, men vi är inte överens i den schablonaktiga diskussion som ibland förs, där man bara tittar på en enskild skatt och inte på helheten och sedan säger: Titta, det här hotar vår konkurrenskraft! Vi vill också att den totala energibeskattningen skall minska. Som jag har sagt tidigare i dag, vill vi ha en allmän energiskatt. Syftet med denna skatt är huvudsakligen fiskal, men den skall också befrämja en allmän hushållning. Vi vill ha en miljöstyrande skatt, och den skatten skall främja en utveckling mot mer miljövänliga energislag, t.ex. koldioxidskatt och skatt på kärnkraftsel. På lång sikt är vår vision att all energi skall beskattas lika, oavsett användningsområde. Även biobränslen, vindkraft och solenergi kommer att beskattas i framtiden. Det handlar om långt fram i tiden, inte om i dag. Detta var lite om energibeskattningen. Jag vill också säga någonting om alkoholbeskattningen. Det har hörts mycket tongångar om att alkoholskatten skall sänkas. Många partier, i princip alla utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har varit ute och sagt att alkoholskatten nu skall sänkas. För mig är det oroande. För mig är det en oerhört uppgiven politik. Vi har i dag en ökande alkoholkonsumtion i hela samhället, speciellt bland unga människor. Vi har samtidigt också en ökad insmuggling och en ökad hembränning. Då skall vi komma åt hembränningen och insmugglingen med andra metoder, och inte tro att allting löser sig om vi sänker skatten. Det kommer det inte att göra. Vi vet samtidigt att det är priset på och tillgängligheten till alkohol som påverkar alkoholkonsumtionen. Om och när människor fastnar i ett alkoholberoende är konsekvenserna enorma. Det är ett lidande, och det är en oerhörd kostnad för samhället. Jag tycker att vi kan följa principen att vi som dricker själva skall stå för den kostnad som drickandet faktiskt innebär för samhället. Det tycker jag är en vettig princip. I dag står vi som dricker inte för den kostnaden, utan samhället bidrar med de gemensamma medlen för att betala dessa kostnader. Jag tycker att den debatt som har förts är skamlig och att den inte har någon framtid. Det finns saker som man är stolt över i ett land. Jag är faktiskt stolt över den alkoholpolitik man har haft i Sverige, och det är någonting jag vill att vi skall fortsätta med. Jag har två sekunder på mig att säga att eldrivna fordon är de verkliga och enda "nollutsläpparna", och att vi är jätteglada över att utskottet enhälligt har bifallit vår motion om att elbilar skall omfattas av den befrielse från fordonsskatt som finns när det gäller andra miljöklassade bilar. Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått igenom denna förändring.

Fru talman! Trots att jag egentligen hade bestämt mig för att inte begära replik kan jag inte låta bli att be Yvonne Ruwaida förklara en sak för mig på ett väldigt enkelt sätt. Man vill att folk skall leva miljövänligare och låta bli att förbruka en del energi. Då kommer folk inte att betala in skatter. Ändå säger Yvonne Ruwaida att hon skall göra en skatteväxling och sänka skatten på arbete. Det kan inte bli någon skatteväxling om folk lever upp till det hon vill att folk skall leva upp till. Hur får hon det att gå ihop? Det var det ena. När det gäller alkoholpolitiken och alkoholskatter undrar jag om Yvonne Ruwaida tycker att vi i Sverige är en annan typ av människor. Är vi annorlunda än de ute i Europa som har lägre skatter och inte har något monopol - systembolag - på det sätt som vi har i Sverige? Ändå klarar de sig. Är vi så mycket annorlunda här i Sverige? Kan vi fortsätta att isolera oss, och kan vi fortsätta att ha dessa höga priser?
Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin tror att jag tror att vi kommer att ha ett samhälle där man inte har någon som helst energiförbrukning eller naturresursförbrukning. Det är absurt att tro detta. Vi kommer alltid att ha en energianvändning och en naturresursanvändning i samhället. Vi vill att den skall vara mer hållbar och hållas inom vissa ramar. Vår energipolitik innebär att det vi vill utveckla, nämligen förnybar energi, inte skall beskattas, men den kommer att beskattas i framtiden. Vår långsiktiga vision är att all energianvändning skall beskattas lika. Det är just energibeskattningen som kan vara fiskal, medan vissa andra miljöstyrande skatter kommer att försvinna med tiden på ett annat sätt. Man kan inte se energibeskattningen som någonting som man ändrar nu och som sedan kommer att vara exakt likadan hela tiden. Naturligtvis kommer den totala energibeskattningen i så fall att minska. Den måste successivt förändras utifrån de villkor som finns. När det gäller alkoholpolitiken och att folk är olika vill jag säga att människor från Europa faktiskt bor i Sverige. I Sverige bor i dag ganska många människor som kommer från andra ställen i världen. Alla människor är lika mycket annorlunda. Alla människor är lika olika och lika likadana. Det är min grundförutsättning. Men Sverige är faktiskt det land som lyckats bäst med att ha minst alkoholister, därför att vi har haft den skattepolitik vi har haft bl.a. när det gäller alkohol och på grund av vår övriga alkoholpolitik. Om Marietta skulle göra ett studiebesök i Frankrike eller Italien och se den utslagning som finns bland människor som lider av alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk skulle hon kanske förstå att den svenska alkohol och narkotikapolitiken ger resultat. Den leder till att färre människor hamnar i ett missbruk. Det finns ett samband mellan pris och tillgänglighet och antalet människor som hamnar i ett missbruk. Det verkar Marietta bortse ifrån.
Fru talman! Jag får tacka för ett väldigt intressant besked när det gäller energiskatterna. Miljöpartiet vill införa nya skatter. Det är helt klart att det är det som Yvonne Ruwaida pratar om. All energi skall nu beskattas på olika sätt. I dag får man in ungefär 50 miljarder på energiskatter. Med Yvonne Ruwaidas resonemang, där folk inte skulle använda så mycket energi, blir det trots allt förmodligen mindre. Sedan skall det ske en skatteväxling, så att man skall kunna sänka skatterna på arbete. Det blir inte speciellt mycket kvar. Det går fortfarande inte ihop för mig. Jag tog upp alkoholpolitiken därför att jag fick intrycket att vi som finns innanför Sveriges gränser, oavsett vilket land vi kommer ifrån, är väldigt speciella. När vi väl kommer innanför Sveriges gränser blir vi väldigt annorlunda och kan inte hantera alkoholen. Det är klart att vi kan hantera alkoholen. Yvonne Ruwaida pratade själv om att det finns en ökad konsumtion i Sverige. Den ökade konsumtionen beror inte på att folk köper sin sprit och sin alkohol på Systembolaget, utan den köper de naturligtvis någon annanstans. Det ser vi på att det blir lägre skatteintäkter på detta område. Då skulle man ta till hårdare regler, mer kontroll och mer bevakning. Det är det samhället Yvonne Ruwaida förordar. Vi är alltså inte myndiga eller kapabla att ta hand om oss själva i Sverige, medan man är det ute i Europa.
Fru talman! Till att börja med vill jag ta upp diskussionen kring att vara myndig och låg skatt på alkohol. Jag tycker att det är ett väldigt dåligt argument. Vi har en alkoholpolitik för att skydda människor. Det är inte alla människor som tål alkohol, och där är människor lika över hela världen. Det är på grund av att människor är så lika som man har ett större alkoholproblem i andra länder, där man inte har samma alkoholpolitik som i Sverige. Marietta kan välja att vilja ha ett samhälle där fler lider av ett missbruk. Då skall man välja att avskaffa den svenska alkoholpolitiken. Jag tror att vi måste använda lagar och regler, osv. Det kanske inte låter frihetligt, men för mig är det inte frihet att människor hamnar i ett missbruk. Det vill jag väldigt starkt betona. När det gäller energiskatterna verkar Marietta ha missförstått mitt inlägg. Jag har kanske varit otydlig, och i så fall ber jag om ursäkt för det. Vår vision - det gäller långt fram i tiden - är lika beskattning av all energi. Men det gäller naturligtvis framtiden. Om det är om 10, 20 eller 30 år kan jag inte sia om i dag. Det beror också på den tekniska utvecklingen och den skattepolitik som kommer att föras. Men på kort sikt kommer vi att vilja öka både energiskatter och miljöskatter. Det kommer att leda till att miljöförstöringen kommer att minska, och därmed också delar av skattebasen. Det gäller den som är miljöstyrande. Större delen av energibeskattningen kan vara fiskal, men då måste energiskatterna förändras med tiden. Det är en process. Om man vill ha en föränderlig politik, och om man vill se till att miljöförstöringen minskar, kan man inte ha samma skatter under 10, 20 eller 50 år. Man måste förändra skatterna. Det hoppas jag att Marietta förstår. Det handlar inte om att ha samma skatt i all evighet. Det handlar om att förändra den.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak ägna mig åt mom. 5, som berör finsk rödmärkt olja för uppvärmning. 1 januari 1996. Från hösten 1996 har jag i två interpellationsdebatter med skatteminister Östros, och också i ett antal motioner, hävdat att den nationella lagstiftningen strider mot EG-rätten. Då påstod vår skatteminister, och även utskottsmajoriteten, att Sverige följde gemenskapslagstiftningen och att Sverige också hade möjlighet att ha nationell lagstiftning när det gällde just gränshandel med mineraloljor. Ungefär samma sak säger man i dag. 1997 och 1998. Och ändringen tillkom på grund av att det generella förbudet stod i strid med EG-rätten. För närvarande pågår utbetalningar av skadestånd till företag och privatpersoner som förhindrades att köpa rödmärkt finsk olja under tiden från den 700 skadeståndskrav har kommit in. Hittills rör det sig om belopp på totalt ca 25 miljoner kronor. Det här kommer att ta tid, och det kostar också pengar för staten. I dag gäller det privatpersoners rätt till inköp och transport av rödmärkt finsk olja för uppvärmning. Utskottsmajoriteten motiverar avstyrkandet av min motion Sk641 med bl.a. hänvisning till cirkulationsdirektivet som talar om transport på ovanligt sätt. I glesbygden är det inte ett ovanligt transportsätt att på släpvagnar eller i bilar av pickup-typ transportera inköpt olja i godkända fat eller tankar. Ovanligt transportsätt är dessutom ett undantag från huvudregeln om hur punktbeskattningen skall ske på den inre marknaden inom EU. Därför måste man vid tolkning och tillämpning av denna bestämmelse beakta de grundläggande EG-rättsliga principerna om proportionalitet och icke-diskriminering liksom målsättningen att nå en fungerande inre marknad i EU. Av EU-direktiven framgår det fullständigt klart att yrkesmässig import beskattas i destinationsstaten och att privat import beskattas i landet där varorna köptes av konsument. Detta fastslogs också av EG domstolen i ett nyligen behandlat fall. Om en köpare själv organiserar transport av varor, inköpta för enskilt bruk i annan medlemsstat, gäller ursprungslandsprincipen. I tre år har nu befolkningen i östra Norrbotten genom nationell särlagstiftning och myndighetsutövning förhindrats att fritt handla enligt den inre marknadens princip. Landets främsta experter i EG-rätt hävdar också att myndighetsutövningen vid gränskontrollen inte håller vid en EG-rättslig prövning. Riksdagens revisorers skrivelse om införlivandet av gemenskapslagstiftningen i den nationella lagstiftningen behandlades här i riksdagen i december. Där föreslog man också att regeringen, även om mycket av införlivandet hade gått bra, skulle gå vidare och utreda, eftersom det inte hade skett fullt ut på alla områden enligt de åtaganden som vi hade gjort i och med vårt Mot den här bakgrunden är det förvånande att inte utskottsmajoriteten är beredd att ändra den här nationella lagstiftningen när det gäller den del som berör privatpersoners handel. Enligt riksdagsförordningen skall regeringen fortlöpande informera riksdagen om vad som sker i det europeiska samarbetet. Departementen upprättar faktapromemorier, bl.a. om gemenskapslagstiftningen. Ett antal departement har framfört just dessa synpunkter om införlivandet. Det har bl.a. Närings och handelsdepartementet gjort under hösten 1997 och 1998. Man säger att befintliga regler skall följas. Man skall avskaffa sektoriella hinder för marknadsintegration samt säkerställa den inre marknaden. Det europeiska rådet sade också och begär följaktligen att alla tidsfrister beaktas samt att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att snabbt och effektivt förverkliga de mål som prioriteras i den handlingsplan som framtagits för fullbordandet av den inre marknaden. Därför är det förvånande att man inte vidtar åtgärder för det här. När det gäller den fria rörligheten för varor och tjänster, personer och kapital mellan medlemsstaterna blev det alltså inte så som det utlovades. Befolkningen är oerhört besviken i norra Sverige och känner sig diskriminerad. Ett antal personer har nu överklagat detta, och det kommer förmodligen också att gå vidare till EG-domstolen. Men jag anser att vi borde ändra på det här långt tidigare, eftersom ytterligare skadeståndskrav kan komma in. Det är därför som jag har envisats med att väcka ett antal motioner. Jag hade hoppats att man nu, en gång för alla, skulle lösa det här. Bevisligen hade både departementet och utskottsmajoriteten fel förra gången och fick ändra lagstiftningen. Det kommer så småningom att visa sig att det här också är fel. Därför hade jag hoppats på en förändring, men jag får återkomma till den frågan ytterligare någon gång innan det blir ordning på det hela. Jag vill med det här, fru talman, yrka bifall till reservation nr 1 på samma sätt som jag har gjort tidigare. Jag ställer mig givetvis bakom alla våra reservationer, men av praxis yrkar vi från Moderata samlingspartiet bifall endast till en reservation. Tack!

Fru talman! Jag vill först säga att jag delar mycket av det som Olle Lindström har framfört här. Jag tänker uppehålla mig en stund vid min motion 13. Den handlar om glesbygdsbefolkningens problem med långa pendlingsavstånd och höga drivmedelsskatter. Jag skall direkt, fru talman, yrka bifall till min motion Sk698 och motiveringarna är som följer: För det första framgår det av en utredning gjord år 1998 av nationalekonomen och EU-parlamentarikern professor Sören Wibe i Umeå att bilister i glesbygden betalar betydligt mer i bensinskatt varje år än befolkningen i storstäderna. Drivmedelsskattelistan toppas av glesbygdslänen i norra Sverige. Undersökningen visar att varje svensk medborgare i genomsnitt betalar 4 796 kr i drivmedelsskatt per år. I Norrbottens län betalar varje medborgare 5 709 kr per år. Om man ser på medborgarna i enskilda kommuner finner man att exempelvis en tvåbarnsfamilj i Arjeplog betalar Detta är enligt min mening en orimligt stor skillnad som måste åtgärdas. För det andra är bilen ett måste på många orter i glesbygden där kollektivtrafik är en helt obekant företeelse. Många är s.k. långpendlare. Pendlingsavstånd upp till 20 mil per dag är inte ovanligt i exempelvis Norrbottens inland. För många glesbygdsbor, med långa avstånd till arbetet, är situationen så ekonomiskt besvärande att man överväger att säga upp sig och i stället gå på a-kassa eller i kunskapslyftet. Såvitt jag känner till har detta också hänt i några enstaka fall. Man har helt enkelt inte råd att arbeta. Det gäller speciellt låginkomsttagare och deltidsarbetande. Fru talman! Det kan inte vara rimligt att det skall vara mer lönsamt att gå på a-kassa än att gå till ett jobb. Det må sedan vara en deltidstjänst eller ett lågavlönat arbete. För många glesbygdsbor är bilen det enda alternativet också vid besök på olika serviceinrättningar, t.ex. läkar och tandläkarbesök. Principen att det skall gå att leva på sin lön måste få gälla. De höga drivmedelsskatterna är en orsak till att det är omöjligt för glesbygdsbefolkningen att leva på sin lön. Många småföretagare upplever samma besvärande situation. De har svårt att konkurrera med mer centralt belägna företagare på grund av höga energi och transportkostnader. Småföretagsamhet är ett av grundvillkoren för glesbygdens framtida existens. Fru talman! Jag tror att en differentiering av drivmedelsskatten skulle ge mer rättvisa förhållanden mellan glesbygdslänen och övriga landet. En sänkning av drivmedelsskatten skulle innebära att medborgarna i glesbygden skulle få en reell möjlighet att existera. Sveriges motororganisationers krav på en sänkning av bensinskatten med 2 kr per liter ter sig inte orimlig. Jag yrkar än en gång bifall till motion Sk698. I övrigt yrkar jag i likhet med Kenneth Lantz bifall till reservation 3 och 5. Fru talman! Till sist vill jag bara säga till Rolf Kristdemokraterna är beredda att lyfta av hela skatteryggsäcken för Sveriges bönder. Jag vill erinra Rolf till MJU1 den 18 december var helt överens om att hela ryggsäcken skall lyftas av. Kristdemokraterna står fast vid den här reservationen och vid att hela den här skatteryggsäcken skall lyftas av för Sveriges bönder.

Fru talman! Jag får tacka Erling Wälivaara för detta klargörande som Kenneth Lantz inte tog tillfället att ge tidigare i debatten. Jag måste dock konstatera att om det nu förhåller sig på det sätt som Erling Wälivaara anger står beskedet från Kenneth Lantz fortfarande kvar om att i Kristdemokraternas budgetalternativ har inte fullt hälften av avlyftet finansierats. Det är naturligtvis en besvärande omständighet som starkt minskar trovärdigheten i det som Erling Wälivaara nu upplyser mig och kammaren i övrigt om.
Fru talman! Rolf Kenneryd kan vara helt övertygad om att Kristdemokraterna står bakom den här reservationen. Jag skall läsa innantill för att friska upp Rolf Kenneryds minne. Den lyder på det här sättet: "Den extra konkurrenssnedvridande ryggsäck som Sveriges bönder bär på, genom skatter och avgifter som konkurrentländerna inte har, måste lyftas av. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med förslag med anledning av utredningen Så står det i reservationen, och Kristdemokraterna står helt och hållet fast vid detta.
Fru talman! Det är gott och väl, men återigen är det ju bara ord. Det är lätt att bli överens om att sänka skatter. Det har vi upplevt tidigare i den här kammaren. Men det saknar trovärdighet om det inte åtföljs av en trovärdig finansiering. På den här punkten ger de olika besked som vi har fått i den här debatten, i form av å ena sidan Kenneth Lantz och å andra sidan Erling Wälivaara, starka betänkligheter mot trovärdigheten i det gemensamma budskapet från Kristdemokraterna på denna punkt.
Fru talman! Rolf Kenneryd och Centern bedriver ren buskpropaganda i det här fallet. Kristdemokraterna står fast, Rolf Kenneryd. Jag säger det en tredje gång. Hela det kristdemokratiska partiet står bakom detta. Hela ryggsäcken skall bort. Men jag undrar hur Centerpartiet gör i det här fallet. Ni har inte redovisat hur ni skall plocka bort detta. Står ni fast vid reservationen från den 18 december? Det är min fråga till Rolf Kenneryd.

Fru talman! Jag tänkte säga ett par ord om behovet av ekonomiska incitament för att främja och påskynda marknadsintroduktion av miljöfordon. Efter tidigare talares utfall om alla skattesänkningar som kd vill göra utan miljöhänsyn anser jag att vårt önskemål är än mer angeläget. Låt mig först upprepa grundprincipen från tidigare skattedebatt. Det vi inte vill ha skall vara dyrare än det vi vill ha. Vi i Miljöpartiet vill att fler skall ha råd att köpa miljöfordon, dvs. fordon som inte belastar framtiden lika mycket som majoriteten av dagens fordon gör, fordon som inte ackumulerar miljöskulden lika snabbt. Vi vill alltså att fordonsskatten sätts lägre för miljöfordon under en övergångsperiod tills alla bilar är miljöfordon. Vi kan också tänka oss skattebefrielse eller skattereduktion på icke-fossila drivmedel och lägre förmånsvärde för miljöfordon. Fru talman! I utskottets betänkande får vi en uppräkning av olika arbeten som pågår med delvis den inriktning som Miljöpartiet förespråkar. Vi har Trafikbeskattningsutredningen, Vägverkets uppdrag och olika samverkansprojekt, men utskottet tar också upp de pågående skatteöverläggningarna där frågan om drivmedelsbeskattning kommer att tas upp. Det är bra. Det är nu synnerligen angeläget att samhället kraftfullt försöker motverka alla faktorer som försenar pågående introduktion av miljöfordon. Intresset för miljöbilar är stort. Marknaden måste i gång i stor skala så att priserna kan pressas och vanliga inkomsttagare får en chans ekonomiskt att köpa en miljöbil. Förutom biogas, el, etanol och hybridbilar är fordon med bränsleceller som ger ström och matas med vätgas på gång. Vi vet alla att små serier, initiala utvecklingskostnader och bristande tillgänglighet för de olika bränslena medför en väsentlig fördyring jämfört med konventionella fordon. Låt oss nu hjälpas åt att ge de goda utvecklingskrafterna en skjuts framåt!

Fru talman! Jag är en av de motionärer som vill att vi skall verka för att taxfreebeslutet skall uppskjutas en tid. I den beskrivning som utskottet ger säger man sig ha medverkat till de åtgärder som torde ligga i linje med vad som begärs i motion Sk608. Så långt är det bra. Men i fortsättningen står det att man inte vill uttala sig om vilken ställning regeringen skall inta när kommissionens rapport föreligger. Varför inte det? Om det man tycker ligger i linje med vad jag tycker, så tycker man väl så. Men det verkar inte så. Det är möjligt att detta kanske beror på att statsminister Persson tycker en sak och finansminister Åsbrink tycker en annan sak. I ett läge säger man att man instämmer med motionen, och i nästa läge säger man att man inte vill medverka till detta när kommissionen har kommit fram till ett beslut. Jag tycker att det är mycket underligt. Jag tycker att det är viktigt att Sverige agerar på ett principfast sätt och har en åsikt. I det här läget tror jag att det är viktigt att Sverige agerar fast. Vi vet att det finns ett antal länder som inte vill förlänga detta. När det här beslutades var förutsättningarna helt andra. Man utgick från att det skulle vara en harmonisering av skatter. Den här harmoniseringen av skatterna tycker jag, till skillnad från Yvonne Ruwaida, är mycket bra. Framför allt tycker jag att det är bra om skatterna blir lägre. Men den här harmoniseringen har inte skett i någon större omfattning. Man utgick också från att vi skulle ha en lägre arbetslöshet. Vi vet att det inte har blivit så. I Sverige har vi en rekordhög arbetslöshet, och arbetslösheten har ökat. Vi vet också att enbart i Sverige kommer ca 2 700 jobb vad gäller färjelinjer att försvinna. Enbart Stena Line har sagt att någonstans mellan 600 och 800 arbetstillfällen kommer att försvinna. Även inom sjöfarten är det 2 700 jobb och inom flyg och annat är det ytterligare jobb, så man kan beräkna att bortåt 3 000 jobb försvinner. Detta sker utan att vi har fått några harmoniserade och lägre skatter. Vi vet att biljetter till charterresor och annat kommer att bli dyrare, och det drabbar låginkomsttagare speciellt hårt. Vi bör arbeta för harmoniserade skatter och för att taxfree på sikt försvinner. Men då skall dessa gemensamma förutsättningar finnas. Det är också viktigt, tycker jag, att den här frågan inför förestående EU val inte gynnar negativa aspekter på vad EU uträttar och vad EU skall uträtta. För mig framstår det som självklart att vi skall skjuta upp EU-beslutet om att taxfree skall upphöra den 1 juli 1999 i några år. Det skall vi göra både för jobbens skull och för att vi skall kunna ges den möjlighet till harmonisering som det sades. Jag tycker också att det är viktigt att regeringen arbetar, och framför allt att man arbetar gemensamt. Det är kanske inte så vanligt när det gäller den här regeringen att man arbetar gemensamt. Det verkar ju som om olika ministrar tycker olika saker jämt och ständigt. Men det vore kanske ändå trivsamt om finansministern och statsministern i denna fråga hade samma åsikt. Det tycker jag är viktigt, från moderat håll, att man åtminstone uttrycker. Persson tycker tydligen att taxfree skall vara kvar och Åsbrink tycker inte det, och då får vi väl hoppas att det till syvende och sist bli statsminister Persson som företräder regeringen i förhandlingarna.

Fru talman! Jag vill börja med att förklara att Folkpartiet står bakom samtliga sina partimotioner och kommittémotioner i detta betänkande. Jag yrkar härmed bifall till motionen U507, yrkande 8, på grund av att Folkpartiet inte hade tillfälle att närvara när vi justerade utskottets betänkande. Mycket av det som har diskuterats under det här betänkandet har handlat om skatteväxling. I Folkpartiet är vi positiva till skatteväxling. Det var ett viktigt inslag i den tidigare skattereformen i början av 90 talet. Man höjde skatten på energi och miljöförstörelse, och man sänkte den på arbetsinkomster. Det var många som då var emot detta, men i dag verkar alla vara för. Folkpartiet var också det första partiet - ett av dem åtminstone - som föreslog införande av ekonomiska styrmedel för att minska utsläpp och miljöförstörelse. Då var det många som tyckte att det var fel att man skulle kunna köpa sig fri. Under den förra mandatperioden skedde en hel del skattehöjningar på energiområdet. Tyvärr motsvarades de inte av likadana skattesänkningar vad gäller arbete. Därmed har vi inte haft någon växling. För att en skatteväxling skall vara lyckosam krävs det dock att det dessutom finns en omvärldsanalys och att den kommer fram till att det finns hyggliga och likadana förutsättningar i viktiga konkurrentländer till Sverige, främst kanske inom EU. Annars finns det en risk för att verksamheter och näringar faktiskt tvingas ut om man driver upp skatterna för högt utan att det finns en gemensam nivå. Det är ett ganska enkelt samband. Jag tycker därför att koldioxiden är ett bra exempel på ett viktigt styrmedel. Det är en miljöavgift för att vi i Sverige och i hela övriga Europa skall kunna klara miljömålen. För att klara de miljömålen måste vi samtidigt driva upp koldioxidskatten ganska häftigt. Men Sverige kan inte avvika för mycket. Därför måste vi inom EU se till att det blir gemensamma regler på detta område. Här har vi i Amsterdamfördraget fortfarande den regeln att det krävs enhällighet. Det är väldigt trist, för det är ju ingen hemlighet att det finns länder inom EU som nästan totalt struntar i miljöproblematiken åtminstone vad gäller koldioxidutsläpp och växthusgaser. Därför är det ett mysterium för mig att regeringen och majoriteten i riksdagen faktiskt inte arbetar för att möjliggöra majoritetsbeslut inom EU vad gäller miljöskatter. Det vore väldigt önskvärt att detta drevs på i EU-arbetet. Det saknar vi. Sedan skulle jag vilja vända mig till Marietta de Pourbaix-Lundin angående det här med alkoholskador. Sverige är annorlunda. Vi har mycket lägre antal alkoholskador. Antalet är lägre här än i andra länder och det är väldigt bra. Sedan är det en annan sak att en omvärldsanalys beroende på Sveriges medlemskap i EU kan leda till att vi på sikt kan hamna i en situation där vi faktiskt måste sänka skatterna på alkohol oavsett om man gillar det eller inte. Men att vi skulle vara omyndiga i Sverige på grund av att vi har höga skatter på alkohol tycker jag är ett konstigt argument som förs fram. Vi har ju fartgränser och enormt många poliskontroller därför att vi vet att farten statistiskt påverkar antalet trafikdöda - inte att du och jag inte kan köra bil bra, inte att du och jag kan hantera alkohol. Men vi vet att statistisk finns det ett direkt samband mellan alkoholkonsumtion och antalet döda och skadade i alkoholrelaterade sjukdomar, och det måste vi försöka bekämpa. Det tycker jag är väldigt viktigt. En högre konsumtion på alkoholens område skall vi alltså försöka undvika, och då är prisinstrumentet viktigt. Sedan kan omvärldsanalysen leda till att vi på sikt måste sänka skatterna, inte för att vi vill men för att vi måste.

Fru talman! Vänsterpartiet anser att en jämn regional utveckling är ett gemensamt nationellt intresse och ansvar. Den regionala rättvisan kan befrämjas genom bl.a. skattepolitiken. Vänsterpartiet säger i valplattformen bl.a. att beskattningen av bilismen måste differentieras utifrån regionala skillnader. Vänsterpartiet i Norrbotten menar att differentieringen kan göras inom ramen för en oförändrad statsfinansiell totalnivå. Det är mot denna bakgrund som jag i en enskild motion tillsammans med Peter Pedersen m.fl. föreslår att en parlamentarisk utredning tillsätts med direktiv att utarbeta förslag på hur differentierad skatt på fordonsbränsle kan tas ut, samt på hur differentierad beskattning av bilismen utifrån regionala skillnader kan se ut. Sverige är ett stort land med mycket gles och landsbygd. Det pågår en kraftig befolkningsminskning i många kommuner, främst på grund av utflyttning till större orter. Arbetslösheten i gles och landsbygdskommuner är ofta mycket hög, inte minst bland ungdomar. Många tvingas pendla till arbete och utbildning på annan ort. På många håll i landet innebär det resor på tiotals mil varje dag. Det är tidskrävande, tröttande och inte minst kostsamt för den enskilde. Det ökar i längden risken för ytterligare utflyttning. Trots att samåkning sker i vissa fall är dock resande med egen bil mer regel än undantag. Det beror på att kollektivtrafiken i många fall är obefintlig eller att den där den finns inte är något alternativ eftersom den erbjuder få linjer, alltför dålig turtäthet och höga biljettpriser. Skatten på fordonsbränsle är miljöpolitiskt välmotiverad, men samtidigt är den ett av de mest betydande regionalpolitiska problemen för skogslänen och glesbygden. Bilister i glesbygden betalar betydligt mer i bensinskatt varje år än befolkningen i storstäderna. Sören Wibe har i en rapport tagit fram jämförelsetal som ett sätt att beskriva kostnadsskillnaderna. Jämtland betalar mest per invånare, ungefär 6 500 kr. Stockholm betalar minst per invånare, ungefär 3 400 kr. Sören Wibe tar även upp jämförelsetal i biltäthet per tusen invånare som stöd för att glesbygden betalar mer än storstäderna. 1997/98 fanns det Vi framhåller i motionen att t.ex. ett differentierat reseavdrag i självdeklarationen för bilresor till och från arbetet kan vara en framkomlig väg, varvid högre reseavdrag skulle medges i gles och landsbygd. Vi pekar också på att kollektivtrafik i gles och landsbygd blir svårare att bedriva på grund av det befintliga systemet för fordonsskatt. Denna skatt kompenseras via det kommunala skatteutjämningssystemet, en ordning som får till följd att man får fördyrade kostnader i glesbygd med många bussar och lågt antal resande. Sämre vägstandard i glesbygd gör det också kostsammare att köra bil där. Ett annat exempel är att bolagens frakttariffer negativt påverkar glesbygden bl.a. genom att höja matpriserna och att försvåra besöksnäringens utveckling. Drivmedelspriserna är alltså i dag differentierade till nackdel för glesbygden. Miljöskäl och statsfinansiella skäl talar för en fortsatt hög skattebelastning av fordonsbränsle. Det är dock fullt möjligt att genomföra ett differentierat bränslepris, som gynnar gles och landsbygd. Minskningen av skatten bör vara så stor att den ger regionalpolitisk effekt. Därför yrkar jag bifall till motion Sk724 av Siv Holma, Peter Pedersen m.fl. om att det skall tillsättas en utredning som kan ge klarhet i hur skatten kan differentieras för att få regionalpolitisk effekt.

Fru talman! Det är i och för sig väldigt bra att utreda, Siv Holma, men ekonomin är redan så ansträngd för många i glesbygden att det blir som i ordstävet: Medan gräset gror, dör kon. Det vore bra att arbeta för att helt enkelt införa det här på direkten.
Fru talman! Orsaken till att vi föreslår en parlamentarisk utredning är att det förs en diskussion om hur man skall kunna få ett bra system som ger avsedd effekt. Man måste studera detta från flera aspekter. Jag har i mitt anförande pekat på att man kanske kan utreda frågan om reseavdrag i självdeklarationen. Det behöver vidtas en rad åtgärder. Jag tror inte att det är så enkelt att bara sänka bensinpriset, som Kristdemokraterna och även Moderaterna har krävt, utan man måste ha en helhetssyn. Miljöaspekten är mycket viktig.
Fru talman! Eftersom de höga drivmedelspriserna är en av orsakerna till att folk i glesbygd inte kan ta jobb, innebär de försämrade inkomster för kommuner, för staten och för landsting. Enligt uppgifter som jag har fått fram skulle en sänkning av bensinskatten vara självfinansierande, om vi därmed fick fler i arbete.
Fru talman! Det är viktigt att få sådana s.k. dynamiska effekter som Erling Wälivaara framhöll att han hade fått uppgift om. Låt oss titta på det i en utredning, så att vi inte står där och bara tror! Det finns ett problem som vi har pekat på. Vi vill göra någonting åt de regionala skillnaderna, och det vore ypperligt om det gjordes en utredning om detta. Jag tycker att även Erling Wälivaara kunde ställa sig bakom ett sådant förslag.

Fru talman! Jag skall väldigt kort kommentera frågan om jordbrukets miljöskatter och redovisa Vi har just nu en akut kris i svenskt jordbruk. Den gäller inte hela näringen utan framför allt animalieproduktionen. I andra länder råder ungefär motsvarande kris, och där görs det också insatser för att stödja jordbruket. I Tyskland, Frankrike, Spanien och Portugal genomför man riktade åtgärder för att hantera krisen. En sänkning av elskatten för svenska bönder skulle kunna ses som en sådan direkt till animalieproduktionen riktad åtgärd för att lösa ett akut problem. De borgerligas vidlyftiga och kanske ofinansierade förslag till generella skattesänkningar är inte särskilt konstruktiva för jordbruksnäringen. Å andra sidan är inte socialdemokraternas oförmåga till handling och samordning särskilt konstruktiv och bidrar inte heller till att den del av jordbruksnäringen som är i kris får bättre förutsättningar. Vi i Vänsterpartiet vill ha en begränsad och riktad åtgärd till den del av näringen som har en akut kris. Vi förespråkar därför en sänkning av elskatten för jordbruket. Ett beslut härom måste komma snart. Ansvaret för det ligger på regeringen i skattesamtalen och i andra förhandlingar. Vi förutsätter att regeringen förmår presentera ett förslag som kan lindra den akuta krisen i svenskt jordbruk.

Fru talman! I dag lever vi i en globaliserad värld, där information och mediebudskap överskrider alla gränser och där kommersiella krafter styr i ett snabbt växande utbud. Då TV:n introducerades i Sverige på 50-talet kunde den köpas för en kostnad av 28 000 kr i dagens penningvärde. Mobiltelefonerna kostade för bara några år sedan 18 000 kr. I dag skall hushållen investera i en set top-box som kostar mellan 3 000 och Tiderna förändras, och teknisk utrustning sjunker i pris. I denna medieström och i denna tekniska utveckling menar vi i Vänsterpartiet att allmänhetens radio och TV har en allt viktigare uppgift att fylla. Vänsterpartiet ser mycket positivt på den nya tekniken. Vi ser den som ett led att värna yttrandefrihet och de demokratiska värdena. Public service-företagen bör därför fortsätta att utveckla sin verksamhet med hjälp av den nya tekniken, exempelvis kan man förbättra tillgängligheten, en utbildningskanal kan etableras, man kan införa många nya tjänster och ge större möjlighet för allmänheten att komma till tals. Detta blir en viktig del för den nya public service-beredningen att ta tag i så att den inte akterseglas av de privata alternativen. Mediepolitik handlar om makt, det handlar om vad som skall speglas och vad och vem som skall påverka opinionen. TV-mediets stora genomslagskraft är vi alla överens om, och därför är det så viktigt med vilket innehåll vi fyller den. Public service, en radio och TV i allmänhetens tjänst, är det vi i dag skall behandla. Det är en radio och TV som har som mål det gemensammas bästa. Här finns folkbildningsmålet, att det finns program med intresse för alla grupper i samhället, att programmen är tillgängliga för alla, att innehållet är opartiskt och speglar samhället och kulturlivet i hela landet. Kort och gott en radio och TV med och för alla. Vänsterpartiet ser med stor oro på den kommersialisering som breder ut sig i etermedierna. Det är nu, enligt vår mening, angeläget att åtgärder vidtas för att garantera en icke-kommersiell verksamhet. Därför är vi glada för att ett enigt utskott uttalat att förberedelser inför en ny tillståndsperiod för public serviceföretagen genomförs av en parlamentarisk beredning med företrädare för samtliga riksdagspartier och att vi i betänkandet skriver att de frågor som motionärerna berört kommer att behandlas av beredningen. Vänsterpartiet har två reservationer i betänkandet. Reservation 2 handlar om vikten av att Stockholmsdominansen i de rikstäckande kanalerna bryts, särskilt vad gäller nyhetsförmedling och kulturutbud. Den andra reservationen, nr 11, tar upp frågan om att i utbildningsradions regi inrätta en folkbildningskanal. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 11. Vänsterpartiet har också i sin motion tagit upp frågan om kryptering av de program som SVT skall sända i det digitala marknätet. Vi tror att en kryptering bunden till ett programkort i en förlängning kan motverka betalningsviljan för TV-licensen. Under ett inledningsskede där tekniken prövas i försöksområdena finner vi dock ingen anledning att ordningen nu behöver ändras. Men i en framtid när marksänd TV kan nås i hela landet bör inte SVT:s utsändningar vara krypterade. Det är viktigt, anser vi, att tillgängligheten knyts till TV-innehavet, som det är i dag. Skrivningarna kring kulturell mångfald, där utskottet konstaterar att det inte föreligger några hinder för programbolagen att redan i dag sända program med och för homosexuella, ger en tydlig signal att ingen skall behöva känna sig diskriminerad av innehållet i programtablån på grund av sexuell läggning. De skrivningar som gäller funktionshindrades tillgång till allmänhetens radio och TV har inte heller föranlett Vänstern någon reservation, eftersom det enligt utskottets uppfattning i och med nästa tillståndsperiod ingående bör diskuteras hur funktionshindrades tillgång till medierna kan förbättras. Till skillnad från Moderaterna vill Vänsterpartiet utveckla och ytterligare bredda public service. Vi ser TV och utförsäljning av Utbildningsradion som ett hot mot yttrandefrihet och demokratiska värden. Vi anser att radiokoncessionsauktioner och privata TV kanaler inte bidragit till mångfald, utan tvärtom har en enfald i medierna cementerats. Betänkandet rör också våld och möjligheterna för allmänheten att påverka innehållet i medierna. Vänsterpartiet tror att det behövs ett bredare samarbete mellan medier - privata och public service-medier - och mellan länder för att värna en god samhällsutveckling. Vi tror på en samordnad mediemyndighet där forskning och samarbete länder emellan etableras. Det räcker inte med att public service i Sverige har bra avtal eller att det finns en EU-lagstiftning, inte nu när vi lever i en globaliserad medievärld. De här frågorna hör först och främst till utbildningsutskottet och konstitutionsutskottet. Men det som kd skriver i sina reservationer kan jag också hålla med om. Makten - dagordningen - måste finnas hos allmänheten. Därför är public service-radio och TV i allmänhetens tjänst så viktig i dag. Den behöver förbättras och demokratiseras - inte stympas. Det får vi väl höra lite närmare om när Jan Backman senare får ordet.

Fru talman! Respekten för människovärdet är grunden för ett gott samhälle. Demokratin undergrävs om inte människovärdet är en levande del i människors tänkande. Människovärdet som demokratins stöttepelare hotas om kränkning av människovärdet ses som underhållning. Fru talman! Jag vill så här inledningsvis säga att vi kristdemokrater tycker att det är bra att utskottet uttalar att det är naturligt att förberedelserna inför en ny tillståndsperiod för public service-företagen genomförs av en parlamentarisk beredning med företrädare för samtliga riksdagspartier. Många frågor som berörts i olika motioner kommer att behandlas av en sådan beredning. Det är bra. Jag vill ändå lyfta fram några områden som vi kristdemokrater tar upp i vår motion. Jag vill också passa på att säga att det känns trevligt att Vänsterpartiet också delar Kristdemokraternas syn i en del av våra reservationer. Medvetenhet om barns fysiska behov finns i god utsträckning i dag, medan kunskapen om barns psykiska och emotionella behov inte är lika god. Våra barn påverkas inte bara av materiell standard. Vi vuxna måste bli mer medvetna om att det i informationssamhället krävs mer av det som skulle kunna kallas inre miljövård. Om vi i vuxenvärlden avstår från att skydda, förklara och ge positiva förebilder fylls våra barns sinnen av oro, otrygghet och det som förbereder våld. Televisionen har stora möjligheter att till barn förmedla olika former av kultur. Sveriges television har därför ett stort ansvar i detta sammanhang. Det är angeläget att de program som visas, framför allt program för barn, har en god kvalitet och ett genomtänkt pedagogiskt mål. TV-programmen påverkar barnet i hög grad, och därför bör våld av alla slag begränsas i barnprogrammen. Det är också viktigt att program med våldsinslag inte visas de tider man kan förvänta sig att barn ser på TV. Varken direkt före eller efter barnprogram bör våldsinslag få förekomma. De flesta rön tyder på att tittaren på ett eller annat sätt omedvetet eller medvetet påverkas av underhållningsvåld i medierna. För att vi skall få ännu mer kännedom om effekterna av medievåldet är allsidig forskning nödvändig. Detta viktiga arbete utförs i dag av bl.a. Våldsskildringsrådet, som samlar upp en hel del viktig kunskap inom området. Det är bra att insatser görs i dag på området och att dessa samlas inom institutioner för att en överblick skall kunna göras, men vi kristdemokrater vill göra uppdraget ännu mer tydligt och anser att det är värt stor uppmärksamhet av forskarsamhället. Vi anser att det är angeläget att få klarhet i vilka effekter underhållningsvåldet har på tittarna, att undersöka om underhållningsvåld är mindre skadligt än s.k. nyhetsvåld och om vissa tittare är mer lättpåverkade än andra. Det är också angeläget att forskningen kan visa på vilket sätt framför allt barn och ungdomar påverkas. Vi menar att insatser bör göras från statens sida för att främja sådan forskning som syftar till att vi får mer kännedom om effekterna av medievåldet. Fru talman! Kunskapen om bildvåldets effekter har ökat under senare tid. Man har bl.a. kunnat konstatera att våldsinslagen i medierna kan leda till aggressioner hos barn och att medievåldet ger upphov till rädsla hos barn och ungdomar. På sikt kan det innebära en tillvänjning av själva våldet. Vissa typer av våld upplevs som mindre skrämmande om man ser det gång på gång. I de rapporter som Sveriges television årligen skall ge till regeringen angående hur public service-uppdraget uppfylls bör utvecklingen av program som innehåller våldsinslag följas särskilt noga. Svaret vi kristdemokrater får är att utskottet förutsätter att såväl Granskningsnämnden för radio och TV som regeringen gör en sådan uppföljning. Vi kristdemokrater vill höja ambitionen genom att riksdagen tydliggör att Granskningsnämnden och regeringen särskilt noga skall följa Sveriges televisions redovisning av hur företaget uppfyllt sitt public service-uppdrag då det gäller program och programinslag med våldsinslag. Vi tog i vår kulturpolitiska motion upp nödvändigheten av att public service-uppdraget ökar möjligheten till delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Vad gäller frågor om funktionshindrades tillgång till TV är det glädjande att kunna konstatera att utskottet har enat sig i att det bör vara en förutsättning för ett förnyat sändningstillstånd för Sveriges Television att kraven på företaget i detta hänseende höjs ytterligare i jämförelse med kraven i nu gällande tillstånd. Det kan t.ex. handla om att textremsan i textade program läses upp i en särskild ljudkanal för att därigenom öka Sveriges Televisions tillgänglighet för synskadade. Det kan också handla om att man genom att sända TV-program över det digitala marknätet möjliggör hörselskadades tillgång till TV Fru talman! Att ha tillgång till ett rikt språk där man kan uttrycka tankar, behov, åsikter och känslor är också ytterst en demokratifråga. Vilket språk vi använder i samhället - i olika samtal, i kontakter med varandra i olika situationer - visar vilken grundinställning vi har när det gäller alla människors lika värde och att respektera den enskilda, lilla människan. Språkbruk är som bekant ofta avslöjande. och Sveriges Television AB finns en bestämmelse om att respektive företag "skall se till att språkvårdsfrågor beaktas i programverksamheten". I de sändningstillstånd som ges till andra företag finns däremot ingen bestämmelse om god språkvård. För att olika företag skall behandlas likvärdigt vad gäller språkvård bör detta anges i kommande sändningstillstånd för TV 4 och andra eventuellt tillkommande kanaler. Granskningsnämnden för radio och TV skall göra en uppföljning av hur språkvården beaktas i den verksamhet som public service-företagen bedriver. Denna granskning bör intensifieras. Det är naturligtvis viktigt med språkvård även i kommersiella radio och TV-kanaler. Med hänsyn till frågans betydelse och mediets genomslagskraft är det naturligtvis lika viktigt att reglerna om hög kvalitet kompletteras med en särskild bestämmelse om språkvård. Vidare vill vi understryka att regeringen, med tanke på det särskilda ansvar som bl.a. journalister och etermedier har för språkets utveckling, vid den fortsatta beredningen av villkoren för den privata lokalradion bör förelägga riksdagen förslag som innebär att svenska språket skall främjas och vårdas i den privata lokalradion. Vidare, fru talman, vill jag också kort nämna att vi är överens med Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet om att man inte skall drabbas av ytterligare kostnader när digitala sändningar i marknätet inleds. Detta finns mer utförligt beskrivet i den gemensamma reservationen.

Programmet bestod av en hel del konkreta förslag om hur man skulle kunna vara med och stödja och främja svenska språket. Förslaget till handlingsprogram bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Fru talman! När Gunilla Tjernberg pratar om våld på TV och underhållningsvåld i anslutning till barnprogram och på tider då barn kan se på TV kan det tolkas som att public service inte följer sitt avtal och att Granskningsnämnden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Det är viktigt att vi försöker hålla isär detta. Jag tycker också att underhållningsvåldet är ett problem, men det är inte ett så stort problem inom public service. Det stora problemet finns inom de kommersiella TV-kanalerna, och frågan är hur vi skall komma åt det. Detta är egentligen en fråga som vi i vårt utskott inte har att behandla. Det handlar om frågor som rör radio och TV lagen, som behandlas i konstitutionsutskottet. Jag ville bara klargöra att det inte skall vara en sammanblandning här.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, Gunilla Tjernberg. Det är viktigt att följa upp. Men problemet är ändå de parabolsändningar som förekommer där programbolag inte sänder från Sverige. Granskningsnämnden har ju bara möjlighet att följa upp och ge påbud, så att säga, till kanaler som sänder från Sverige. Jag har själv varit med om att via Granskningsnämnden försöka anmäla Kanal 5. Det kan man alltså inte göra. Skall man anmäla en sådan kanal måste man göra det i det land varifrån kanalen sänder, i det här fallet England. Det är lite klurigt att som enskild medborgare anmäla på ett annat språk till ett annat land. Därför menar vi i Vänsterpartiet att det inte räcker med Granskningsnämnden. Det räcker inte med de avtal och regler som vi har i Sverige. Vi förordar i stället en mediemyndighet som täcker alla olika medier. Därigenom försöker vi vidga kunskapen om underhållningsvåld och sprida de lagar vi har i Sverige även till andra länder. Genom ett mellanstatligt samarbete skall de bli norm även på andra ställen. Det är vår modell.

Fru talman! Jag tänkte utveckla de tidigare talarnas inlägg när det gäller våld i mediesammanhang. Konsumentmakt tycker vi i Miljöpartiet är en angelägen fråga. I dag är det så gott som omöjligt att värja sig mot det du inte vill ta del av. Varje dag, morgon som kväll, översköljs jag och alla andra stockholmare som åker tunnelbana av en alltmer aggressiv och sexistisk reklam. Det går inte att blunda när man går i tunnelbanan. Vi utsätts för det här. Det är den allmänna kollektiva miljön som har tillåtits att smutsas ned på det här extrema sättet. När jag är hemma i min egen bostad och vill se på TV kräver jag att få så pass mycket information om programmens innehåll att jag kan göra det val som passar mig bäst. Det är konsumentmakt. Som det är nu kan jag vara säker på att slippa reklam i allmäntelevisionen, och jag får en påannons om nyheterna innehåller bilder som är starka. Med glädje noterar jag att våldsinslagen i allmäntelevisionen har minskat. Men jag vill ha en bättre varudeklaration över filminnehållet. Denna varudeklaration skall självklart också gälla för de kommersiella TV-kanalerna. I dessa kanaler kan konstateras ett tilltagande och allt grövre våld. EU-direktiv skall höras före ett våldsamt inslag i TV räcker inte. Är det förresten någon som har hört något pip ännu? Jag har då inte hört något. Det säger väl lite grann om efterlevnaden och seriositeten. Jag vill att vi i Sverige skall gå vidare och kräva en annan form av konsumentmakt, en möjlighet att spärra ut inslag och program som inte efterfrågas, ett s.k. v-chips. Metoden kräver kodning av program, vilket förutsätter en innehållsdeklaration. Men metoden vinner allt större gehör i USA. Fru talman! Som TV-ägare kan jag då alltså själv avgöra om avhuggna händer, utdraget närgående våld, porr, gruppvåldtäkter och reklam skall komma ut ur den egna TV-rutan in i vardagsrummet. Mina vänner! Den här möjligheten för oss konsumenter är mardrömmen för de reklamfinansierade TV-bolagen. Tänk om TV-tittarna själva kan bestämma, hur skall då reklamintäkterna kunna säkras? Jo, genom att sanera utbudet, så att så många som möjligt vill se det. Konsumentmakt ger inte bara mig makt, utan medför också generellt sett högre kvalitet i samtliga TV-kanaler. Jag tror att dagens 40 timmar våld i veckan snabbt skulle minska. I EU diskuteras frågan ur ett barnperspektiv. Och det är ju i EU vi måste driva frågan. Där säger man att vuxnas möjligheter att skydda minderåriga mot skadliga bilder skall stärkas. Man arbetar vidare. Men jag tror också att vi vuxna skulle ha stor glädje av att själva mer direkt kunna besluta över bildutbudet. Våldsamma filmtrailers mellan program t.ex. är i dag svåra att värja sig mot. Med det yrkar jag bifall till reservation 6 under mom. 8. Fru talman! Påverkas barn av våld på TV? Påverkas de olika om våldet utförs av tecknade figurer i en film eller om våldet utspelar sig i verkligheten på nyheterna? Hur påverkas barn av porr? Och när är ett barn inte ett barn längre? Enligt barnkonventionen går åldersgränsen för barn vid 18 år och den har vi antagit. Men 16-åringar kan i dag hyra grova porrfilmer utan några som helst problem, och de gör det. Kulturutskottet anser att det är angeläget att få klarhet i vilka effekter underhållningsvåldet i medierna har på tittarna. Vi anser också att det är angeläget att undersöka om underhållningsvåld är mindre skadligt än nyhetsvåld och om vissa tittare är mer lättpåverkade än andra. Mycket forskning pågår, har pågått länge och kommer att fortsätta att pågå, och forskare är oense. Att vi påverkas olika tycks dock de flesta forskare vara helt överens om. Under tiden som forskning pågår kräver Miljöpartiet konsumentmakt. När det gäller allmäntelevision och tillgänglighet för synskadade och hörselskadade, fru talman, konstaterar vi i utskottet att en av förutsättningarna för ett förnyat sändningstillstånd bör vara att kraven på företagen i de här båda avseendena höjs i jämförelse med nu gällande tillstånd. Till sist har vi miljöpartimotionen om mångfald och det mångkulturella samhället, vilket utgör två centrala begrepp i nu gällande sändningsvillkor för alla tre programbolagen. Frågan är om homosexuella i dag räknas in i begreppet. Enligt utskottet finns det inget som hindrar programföretagen att sända program med och för homosexuella. Utskottet menar att den kommande parlamentariska beredningen är oförhindrad att till diskussion ta upp frågan om särskilda program för olika grupper i samhället, som t.ex. homosexuella. Från Miljöpartiets sida kan jag lova att vi kommer att göra det. Det får inte finnas utrymme i avtalet för olika tolkningar i frågan. Tack!
Fru talman! Vi står nu inför situationen där riksdagen skall bädda inför arbetet med att ge ett nytt sändningstillstånd, som det heter numera, till de tre public service-företagen, SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det nu gällande avtalet löper ut den 1 januari år 2001. Då skall vi ha ett nytt avtal.

Vi anser det vara av central betydelse för de demokratiska värdena att nå bred enighet om spelreglerna för public service-företagen. Självklart står det beredningen fritt att behandla de områden den finner är angelägna inför det nya sändningstillståndet. I det förberedande arbete som utskottet har gjort har vissa frågor markerats som utskottet har funnit speciellt väsentliga. Några har redan nämnts av tidigare talare. Dessvärre är inte förutsättningarna för en total enighet de allra bästa. Som vanligt när vi diskuterar radio och TV i kammaren kör Moderaterna sitt eget spår. Public service-uppdraget skall enligt Moderaterna snävas in. En av Sveriges Televisions kanaler skall säljas ut. Det är bättre att den kommer i klorna på kommersiella intressen än att den blir en public service-kanal. Två av Sveriges Radios kanaler skall enligt Moderaterna privatiseras. Jag vill gärna slå fast att public service-kanaler skall enligt Socialdemokraternas bestämda uppfattning i fortsättningen ha ett brett programutbud för hela landets befolkning. Därför säger vi nej till Moderaternas tanke att begränsa public service-kanalernas uppdrag och att privatisera kanalerna. Moderaternas radio och TV-politik är ett hot mot mångfalden. Den leder till att man stärker de kommersiella intressena på bekostnad av public service-intressena. Det är inte bra. I en reservation från moderat sida hävdar man att det bör ställas krav på en utveckling av public service-uppdrag mot ökad kvalitet och fördjupning. Jag vill påstå att Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion redan i dag står för kvalitet och fördjupning. Företagen kan självklart göra mer. Men att sådana ambitioner skulle stå i motsatsställning till att allmänheten erbjuds ett brett utbud har jag svårt att se. Moderaterna gör det enkelt för sig själva när de säger att Sveriges Television och Sveriges Radio skall satsa på kvalitet och fördjupning. Vem i denna kammare har en annan uppfattning? Det blir naturligtvis lite knepigare när Moderaterna börjar diskutera vad de inte skall syssla med i public serviceföretagen, nämligen de program som är attraktiva på en kommersiell marknad. De programmen skall inte Sveriges Television få syssla med. Jag kan tänka mig att det skulle bli stopp för Rederiet, som är ett exempel på ett sådant program som har ett högt tittarvärde, eller Robinson. Vi vill inte ha sådana insnävningar i public service-verksamheten. Det är bra med en bred parlamentarisk enighet inför nästa tillståndsperiod, men den får inte innebära att vi snävar in public service-uppdraget. Tvärtom! Det skall finnas en möjlighet att utveckla uppdraget. Vi vill gärna medverka till att det sker i bred enighet. Men Moderaternas inställning innebär att jag kommer att misströsta på den punkten. Jag nämnde de funktionshindrades tillgång till radio och TV. Det är ett exempel på vad jag betraktar som en viktig demokratisk fråga. De synskadade och hörselskadade skall få möjligheter att få bättre tillgång till radio och TV än i dag - även om det redan finns ett sådant uppdrag i dag. Det är en viktig markering som utskottet har gjort i det avseendet. och som redan har påbörjats - är övergången från analog till digital teknik. Det har funnits många olyckskorpar - inte minst bland Moderaterna - som har sagt att det är fråga om gammal teknik med digitala marksändningar. Det är satellitsändningar som skall gälla för framtiden. Marksändningarna har alla möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt. Redan nu under våren - om mindre än en månad - kommer sändningarna att vara i gång vad beträffar Sveriges Television. Jag utgår från att de andra TV-företagen som har tillstånd till digitala sändningar i marknätet kommer att snabbt följa i spåren. Det finns en reservation som rör krypteringen av de program som SVT skall sända i marknätet. Utgångspunkten för reservationen är att den som vill se SVT:s digitala sändningar måste betala en markavgift. Man riktar kritik mot att betala en extra avgift. Man anser att tittarna redan har betalat genom licensavgiften. Jag tycker att detta är fel. Det är inte rimligt att jämföra denna avgift med mottagaravgiften. Det är i stället en avgift för att TV-tittaren skall få tillgång till den digitala tekniken. Om inte den avgiften tas ut, vad händer med den halvan av svenska folket som skulle få subventionera den andra halvan som har tillgång till den digitala tekniken? Charlotta Bjälkebring har en mer klarsynt attityd i dessa sammanhang, när hon säger att vi får avvakta och ta ställning till dessa frågor i takt med att de digitala sändningarna byggs ut. Det är inte rimligt att vi nu skall ta ställning till vad SVT skall göra för nästa tillståndsperiod i det avseendet. Vi får återkomma till den frågan inför nästa tillståndsperiod. Frågan om våldet och språket har varit uppe till diskussion. Kristdemokraterna och Moderaterna tar upp frågan om språkvård i radio och TV. De kommer till helt skilda slutsatser. Moderaterna tycker att man skall hålla tassarna borta från den kommersiella radio och TV-verksamheten. Kristdemokraterna har en något högre svansföring i de avseendena. Det är viktigt att det finns ett vårdat språk i Sveriges Television och Sveriges Radio. Redan i dag står det inskrivet i det nu gällande avtalet med public service-företagen att språkvårdsfrågor behandlas i programverksamheten. Det finns personer anställda på public service-företagen för att kontinuerligt arbeta med språkvårdsfrågor. Man jobbar mycket med dessa frågor. Det är konstruktivt att arbeta med dessa frågor. Man blir lite betänksam när man ser ett och annat TT-telegram och hör ett och annat inslag i t.ex. Radio Jönköping eller läser Smålandstidningen. Där kan man få veta att kristdemokraterna i Malmbäck skall skriva till kulturministern och protestera mot filmen Fucking Åmål som fick fyra Guldbaggar - den var nominerad till fem - därför att det svärs för mycket i filmen. De vill att Marita Ulvskog skall ingripa. Man skall vara lite försiktig att uppmana kulturministern att agera något slags språkpolis. Det kan inte vara det som skall vara avsikten. Däremot skall det vara en ständig diskussion. Det som står i avtalet är viktigt. Självklart är det viktigt att såväl företagen följer upp frågorna som att betona Granskningsnämndens ansvar för att se till att avtalet följs. När det gäller våldsinslagen tycker jag att den reservation som finns på den här punkten är nästintill en överloppsgärning. Både det som reservanterna tycker och det som majoriteten i utskottet tycker är viktigt, nämligen att komma till rätta med underhållningsvåldet, att det är en viktig fråga och att det är viktigt att forska och arbeta kring detta. Återigen vill jag hänvisa till det nu gällande avtalet, där det står om Sveriges TV: SVT skall ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens sändning och utformning samt tiden för sändning av programmen. SVT bör ägna stor uppmärksamhet åt sättet att skildra våld i nyhetsprogram och andra program som informerar publiken om det faktiska våld som förekommer. Det är möjligt att man skall titta på detta ytterligare inför ett kommande avtal, men bilden av att det inte pågår ett arbete nu är inte korrekt. Det framgår också av utskottstexten att det i varje fall när det gäller SVT är så, som sades här tidigare, att man där har minst tid med våldssekvenser jämfört med de kommersiella kanalerna. Fru talman! Moderaterna har också en reservation när det gäller språkvården, men där diskuterar de enbart public service-företagens ansvar. När det gäller andra företag har de inga synpunkter, utan dessa företag får väl hantera detta som de vill. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Samtidigt har jag försökt att med detta inlägg markera att vi är angelägna om att nå en bred enighet och att kunna ha konstruktiva och öppna diskussioner i beredningen av ett nytt avtal. Jag hoppas också att moderaterna skall tänka till ytterligare en gång när det gäller vilken roll public service-företagen har i ett demokratiskt samhälle och vilken roll public serviceföretag har i en medievärld som blir alltmer kommersialiserad.